Fru talman! På få områden som vi diskuterar i riksdagen är samstämmigheten så stor som beträffande synen på idrotten och dess betydelse i samhällslivet. Med några undantag har under årens lopp företrädare för partierna stått i denna talarstol och poängterat idrottsrörelsens insatser. Så är fallet också i år. De flesta av de motioner som behandlas i det nu aktuella betänkandet har det anslaget. Budgetpropositionen anger tonen, och i den nämner statsrådet Ulf Lönnqvist att idrottsrörelsen i vårt land har mer än två miljoner utövare. Han betonar att idrottsrörelsen aktiverar fler ungdomar än någon annan folkrörelse och att det breda utbudet av motionsaktiviteter bidrar till friskvårdsarbete. Han uppmärksammar även att idrottsutövandet ger många möjligheter till delaktighet i social gemenskap, och att idrotten därför spelar en viktig social roll. Statsrådet Ulf Lönnqvist konstaterar vidare: ”Jag anser det av bl.a. dessa skäl angeläget att samhället på olika sätt stödjer idrottsrörelsens strävan att bredda sin verksamhet ytterligare.” Jag finner ingen anledning att ta upp tiden med att ytterligare späda på de positiva omdömen som kommer idrottsrörelsen till del. Det räcker med att instämma i motivtexten i propositionen. Det finns emellertid en aspekt på idrottsrörelsen och dess betydelse som inte berörts, nämligen dess vikt för turismen. Idrottsresor, stora arrangemang, träningsläger samt kurs-, konferensoch utbildningsverksamhet utgör tillsammans en ganska stor del av den samlade turismen i Sverige. När 20 000 å 25 000 människor campar på ett och samma ställe såsom årligen sker i samband med femdagarsorienteringen, ger det ett påtagligt utslag i den svenska turiststatistiken. Märk väl att det då gäller ett enda arrangemang bland otaliga andra i Idrottssverige. Jag tycker att det passar bra att nämna detta nu, eftersom vi behandlar idrott, rekreation och turism i samma betänkande. Det finns anledning att i en diskussion om idrotten poängtera betydelsen avledarrekrytering och av utbildningen av ledare. Tillgången på kunniga och intresserade ledare är av avgörande betydelse för den fortsatta utvecklingen av idrottsrörelsen och för kvaliteten i verksamheten. Utan tillgång till dessa ledare är det inte möjligt för idrottsrörelsen att uppfylla de förväntningar vi ställer på den. invandrare, intensifiera ungdomsoch motionsverksamheten och dessutom förstärka det sociala inslaget i arbetet, är det oundgängligen nödvändigt både att skaffa fler ledare och att ge dessa en bra skolning. Detta har Riksidrottsförbundet framhållit, och det stryks under i propositionen. Fru talman! I några motioner och i centerns reservation nr 1 föreslås att riksdagen genom tillkännagivande till regeringen i några avseenden skall styra utvecklingen inom idrottsrörelsen. De förslagen avvisar utskottet. I och för sig ligger förslagen i linje med såväl Riksidrottsförbundets syn som motiven i propositionen och utskottets synsätt. Vi ser emellerid idrottsrörelsen som en folkrörelse, och den bör själv bestämma över inriktningen av sin verksamhet. Utskottsmajoriteten ser inget skäl att ge regeringen till känna önskvärdheten av satsningar på tjejidrott, ungdomsoch motionsidrott. Det är ju ting som organisationerna inom Riksidrottsförbundet arbetar med, och vi har fullt förtroende för deras intresse, kunnande och insikt om problemen. Detta poängteras i propositionen lika väl som i utskottets betänkande. Att göra ett tillkännagivande på detta område är så att säga att slå in öppna dörrar. Under lång tid har anslagen till idrotten följt den principen att organisationsstödet har fördelats av Riksidrottsförbundet. Därutöver har de flesta år några summor, extra påslag, gått till insatser på speciella områden. Så är i fallet även i år. I anslaget ingår exempelvis 2 miljoner till insatser för att stärka verksamheten bland kvinnor, invandrare och handikappade. När det gäller idrottens finansiering finns också till årets riksdag ett antal motioner om lotterifrågor och finansiering i övrigt, men dem kommer utskottet att behandla till hösten. Samma syn på idrottsrörelsen som en folkrörelse, som själv bestämmer över sina angelägenheter, kan vi anlägga på vpk:s reservation om kommersialiseringen inom idrotten. Det är rimligen Riksidrottsförbundet, inte Sveriges riksdag, som har att besluta om idrottens verksamhet. I höst samlas Riksidrottsförbundet till riksidrottsmöte. Det är motsvarigheten till andra folkrörelsers kongresser. Motionstiden har nyss gått ut. Såvitt jag kunnat finna, finns ingen motion som tar upp de problem som vpk med sådan frenesi för fram varje år. Det är ju ändock där de problemen främst skall diskuteras. Jag vågar förmoda att idrottsrörelsen själv inte finner dem så brännande eller förödande som det framställs i vpk:s motion. Det är i och för sig ganska naturligt. Riksidrottsförbundet har i allra högsta grad uppmärksamheten riktad på formerna för stödet från näringslivet, sponsringen. Förbundets riktlinjer innebär bl.a. det bestämda kravet att idrottsrörelsen själv skall bestämma formerna för hur verksamheten skall bedrivas. Även beträffande den andra vpk-reservationen, den om det internationella idrottsutbytet, vill jag hänvisa till att det främst är en angelägenhet för idrottsrörelsen själv. När det gäller den likaledes årligen återkommande reservationen från moderaterna och folkpartiet om de s.k. främjandeorganisationernas ställning vill jag för tids vinnande hänvisa till tidigare motivering från utskottets sida. Sedan vill jag, fru talman, erinra om att det anslag vi nu diskuterar är ett av många som kommer idrotten till del. Sammantaget är det utomordentligt stora belopp som stat, kommun och landsting satsar på idrotten. Det är olika slag av stöd, till verksamheten, till anläggningar för såväl tävlingssom motionsidrott, till utbildning, till goda villkor för ungdomar att kombinera idrott med studier och mycket annat. Lägger vi tillhopa dessa summor, finner vi här liksom på andra områden att de samhälleliga insatserna är utomordentligt stora, jämfört med exempelvis sponsorpengar. Vi finner också att samhällets stöd till idrotten i betydande utsträckning går just till barnoch ungdomsidrott, exempelvis det lokala aktivitetsstödet, till insatser för att bredda idrottsutbudet för några grupper av människor som inte, än så länge, är lika aktiva som andra och till motionsverksamhet. Hela den verksamhet som idrottsrörelsen omfattar bärs upp av ideellt arbetande ledare. Idrotten är verkligen en folkrörelse. Till det hör också att själv ta ansvar för sin verksamhet och för ekonomin. Inte minst det sista är betydelsefullt för folkrörelsetanken och för den demokratiska fostran som ligger i folkrörelsearbetet. Det är en uppgift för samhället att på skilda nivåer bädda för goda utvecklingsbetingelser för idrotten. Årets budgetförslag fyller det kravet. Jag vill därför, fru talman, yrka bifall till betänkandet och avslag på reservationerna 1-6. Turistfrågorna kommer Maja Bäckström att ta upp från socialdemokratiskt håll.

Fru talman! Anders Nilsson säger för det första att riksdagen inte skall ge några riktlinjer för verksamheten. För det andra säger han att när vi i reservation 1 skisserar några saker som vi tycker är värdefulla, är det ett instämmande i vad idrottsrörelsen själv har sagt. Jag vill bara göra den noteringen att om vi understryker vad idrottsrörelsen själv har sagt, må det vara ett stöd för idrottsrörelsen när den skall arbeta efter de intentionerna. Sedan vill jag också säga att vi ökar anslaget med 5,65 miljoner, och det är ett väsentligt förbättrat stöd till idrottsrörelsen.
Fru talman! Jag poängterade i mitt inledningsanförande den samstämmighet som finns i fråga om inriktningen av samhällets stöd till idrottsrörelsen. Både centerns och vår syn på detta överensstämmer med hur Riksidrottsförbundet ser på saken, och då är det alldeles onödigt med ett tillkännagivande om verksamhetens inriktning. Sedan underströk jag att pengarna kommer från olika håll. Jag berörde inte särskilt, men jag kan lägga till det, de pengar som kommer via SISU, idrottsrörelsens studieförbund. Såvitt jag förstår, går huvudparten av de pengarna till ledarutbildning, varigenom den ideologiska bakgrunden inom idrottsrörelsen förstärks. Också detta kommer rimligen de grupper till del som vi är särskilt måna om att tillgodose.

Fru talman! Först skulle jag vilja något kommentera vår grundsyn på turismen. Från centerns sida ser vi turismen som en viktig näring, och jag har kunnat lägga märke till att man på regeringshåll lika väl som socialdemokratiska talare landet över har samma utgångspunkt. Därför kan jag inte hävda att regeringen saknar medvetenhet om att det skulle behövas en bättre planläggning för turismens utveckling. Det här tar vi upp i reservation 7 vid utskottets betänkande. Om man tittar på de näringar man jämför med, finner man att de flesta av dem faktiskt har planer för utvecklingen. Staten gör stora satsningar på utveckling inom dessa branscher. Om man sysselsätter drygt 200 000 människor på heleller deltid inom turismen, inrymmer också detta i sig betydande utvecklingsmöjligheter. Det är då märkligt att man inte har kunnat genomföra en nationell plan för turismens utveckling. Det började med en proposition från regeringen, där man angav målsättningar. Vi har från centern kunnat konstatera att visst har turismens andel ökat i Sverige, men inte i en utsträckning som kan anses motsvara det mål man satte upp i propositionen. Det skulle därför vara naturligt att man hade bifallit en del framställningar från Sveriges turistråd om ökade insatser för denna marknadsföring. Det har man inte gjort, utan man har två år i rad avslagit Sveriges turistråds begäran om extra anslag för ökad marknadsföring. Jag kunde också konstatera att statsrådet Ulf Lönnqvist på ett marknadsseminarium den 6-8 april 1987, där jag själv deltog och kunde lyssna till hans anförande, lyfte fram det faktum att det satsas betydligt mindre pengar på marknadsföring inom turistbranschen än inom andra branscher. Det är utgångspunkten när vi i centern i vår reservation 8 menar att man borde bifalla anslagsframställningen från Sveriges turistråd, men i kombination med att regeringen skulle få i uppdrag att i kontakter med näringen verka för att näringen också gör ökade marknadsföringsinsatser. Vi tror att detta är möjligt, men det förutsätter dock — för att återknyta till reservation 7 — att man också upplever att det finns en alldeles klar målsättning från statsmakternas sida för turismen i Sverige. Utan en sådan målsättning torde det vara svårt att få näringen att i något samlat grepp göra ökade insatser. Fru talman! Mot denna bakgrund ber jag att få yrka bifall till centerns reservationer 7 och 8: I reservation 10 tar vi upp sammansättningen av Sveriges turistråds styrelse. Vi gör det inte mot bakgrund av att det skulle vara något fel på de personer som i dag sitter i styrelsen, utan mera därför att det skulle vara stimulerande för näringen att tillsammans med statsmakterna ta det ökade ansvar som jag tidigare har redogjort för. Det förutsätter att man känner sig delaktig i beslutet. Det finns liknande, regionala organ ute i landet, där man på precis samma sätt som i Sveriges turistråds styrelse i dag har organiserat verksamheten så, att man har referensgrupper. Våra erfarenheter av referensgrupperna är sådana att de nog inte manar till att man skulle fortsätta med det systemet. Vad vi har kunnat märka är att man inom näringen känner sig ha alltför litet inflytande i dessa organ. Man tycker sig få dålig kontakt med styrelsen på många håll. De frågor man tar upp i referensgrupperna följs inte upp. Detta är anledningen till att vi i reservation 10 föreslår att riksdagen ger till känna att regeringen borde se över styrelsens sammansättning i akt och mening att få ett ökat deltagande av näringen och en ökad kompetens. I reservation 11 berör vi det viktiga rikstäckande bokningssystemet. Inom turistnäringen har man ett antal år utvecklat BOKSER-systemet. Det som hänt under det senaste året är att man har kommit till klarhet om att man inte skall fortsätta med det systemet, som man har avtal med posten om. Nu håller man på att utveckla ett annat system, som kan benämnas BOKSER II och som är mer lokalt anpassat. Det är naturligtvis gott och väl, men de frågor som inställer sig är: Hur skall man på ett tryggt sätt kunna leva med BOKSER-systemet resten av det här året och hela 1988, som avtalet gäller? När man använder datasystem måste man ständigt hålla programmen å jour. Man måste kunna vidta nödvändiga förändringar i programvaran för att det skall vara möjligt att använda systemet på ett tryggt sätt. Det har ifrågasatts huruvida detta sker. Jag vet att det har kommit utfästelser från Turistrådet om att man skall klara av den biten, men det har också — det vet statsrådet — kommit skrivelser där användarna har uttryckt väldigt stor oro för att så inte sker, för att man på Turistrådet inte skulle känna ansvaret fullt ut. Avsikten med BOKSER var, förutom att få ett enhetligt system i Sverige, att det skulle underlätta bokningar från utlandet. Den delen kom inte i gång på ett riktigt sätt. Först på senare tid var det klart för inkopplingar, så att våra utlandskontor och andra resebyråer utomlands kunde få bokningsmöjligheter via BOKSER. Detta kom att kollidera med diskussionerna om vad man skulle utveckla i stället för BOKSER-systemet. Enligt vad jag kunnat erfara kommer det nya systemet BOKSER II, som utvecklas nu, inte att göra det möjligt att göra bokningar direkt från utlandet. Det finns också en annan risk med det nya systemet. Om det blir alltför höga utvecklingskostnader och användarkostnader kommer det att inverka menligt, eftersom risken är uppenbar att användarna väljer andra system med kanske mer fördelaktiga ekonomiska lösningar. Då har vi kommit tillbaka till det läge som gällde före BOKSER I, dvs. dålig samordning på marknaden. Vi vill alltså att riksdagen skall ge regeringen till känna vad vi anfört i denna reservation. I reservation 12 tar vi upp vissa turismfrämjande åtgärder. Det är naturligtvis nödvändigt att man ständigt utvecklar en bättre turism, större tillgänglighet för alla grupper i landet, bättre resemöjligheter osv. Även i detta sammanhang begär vi ett tillkännagivande. Slutligen har vi centerledamöter i kulturutskottet avgivit ett särskilt yttrande när det gäller begreppet primära rekreationsområden. Det finns en koppling mellan det här begreppet och den nya planoch bygglagen och naturresurslagen, och det råder i dag en viss oklarhet om huruvida begrepp som inte finns i den ena lagen i reell mening finns i andra sammanhang och andra lagar. Nu förutsätter utskottet att man gör en genomgång och att detta begrepp utmönstras. Vi vill bara markera vår åsikt att det här är mycket viktigt när det gäller att få enhetliga begrepp som inte stör den planläggning som måste till. Fru talman! Med detta yrkar jag bifall till centerns reservationer vid kulturutskottets betänkande 20 och i övrigt, där det inte föreligger centerreservationer, bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Turistoch rekreationspolitiken och hur den utformas är av stor betydelse för oss alla. I det moderna samhället, med den stress och de krav som ställs på individerna, är det särskilt viktigt att det finns möjligheter att utnyttja fritiden på ett meningsfullt sätt. Men man måste också komma ihåg att turismen är en stor och snabbt växande näring. År 1986 omsatte turismen i Sverige 37 miljarder. Den stod för 5 96 av sysselsättningen och skapade ca 175 000 helårsarbetstillfällen — det är faktiskt mer än skogsoch jordbruket tillsammans. Det finns 17 400 företag i branschen, även om 40 av dem svarar för hälften av verksamheten. Turistnäringen är också sysselsättningsintensiv och sysselsätter en hög andel ungdomar och kvinnor. För vissa glesbygdskommuner utgör turismen basnäringen, och för många andra är turismen en förutsättning för att kunna upprätthålla en rimlig kommersiell service i en bygd. När det gäller den sociala aspekten på turism och rekreation så framhåller utskottet även i detta års betänkande värdet av denna. Vi vet att hindren kan vara många, men det är viktigt att notera att i princip alla medborgare bör ges rimlig möjlighet att ta del av de värden som turismen i Sverige kan erbjuda. Målet måste vara att vi alla skall kunna utnyttja vår fritid i de former var och en önskar och i större utsträckning upptäcka de möjligheter vi har i vårt land för rekreation och avkoppling. Positivt och värt att framhålla är att ”kulturismen” är på frammarsch. Det ökade intresset för kulturarvet och behovet av att förstå och uppleva något när man reser, gör att kulturinnehållet säkert kommer att utgöra en allt viktigare del av turismen, som i sin tur kan få en förnyelse av utbudet. Kort sagt: Det gäller att ge turistutbytet en större variation och ett mer intressant innehåll. Turism och rekreation bör i vårt land ha goda förutsättningar. Vår fina natur och miljö, liksom våra gamla fina hantverkstraditioner och kulturtraditioner, borde kunna vara en bra grund. Sveriges turistråd har fått i uppdrag att färdigställa en strukturplan för turism och rekreation i Sverige. Denna plan förutsätts ha utgångspunkt i svensk turisms förutsättningar och möjligheter till utveckling. Strukturplanen skall vidare syfta till att samordna de näringsoch regionalpolitiska åtgärderna med åtgärder inom turistoch rekreationspolitiken. Förutsättningar för olika resmål, tillgången till anläggningar, kommunikationer, natur och miljöförutsättningar, utflyktsmål m.m. kommer rimligen att redovisas. Det kommer att krävas att vi söker göra det lätt att vara turist i Sverige: tillgängligheten, utnyttjandet av varje landsdels särprägel, erbjuda bra service. Nog kommer det att behövas både utbildning och kunskap och dessutom på sina håll förändringar i attityder och synsätt. Centerpartiet vill att en plan utarbetas som täcker turismens utveckling i hela landet. Vidare menar man att det skall anges ett mål i denna plan för hur Sverigeturismen skall utvecklas. En årlig tillväxt om 5 6 skall ställas upp som mål. De statliga insatserna för turismen är inte oväsentliga: ca 80 miljoner ges till Turistrådet, och därtill kommer olika regionalpolitiska insatser som lokaliseringslån. Kommunerna beräknas satsa ca 300 miljoner årligen på olika turistfrämjande åtgärder. Därtill kommer satsningar på fritid. Turistnäringens satsningar är svåra att beräkna men torde uppgå till betydligt större belopp än de som samhället står för. I Turistrådets uppdrag ingår att söka samordna de ansträngningar som görs på olika håll för att främja Sverigeturismen. Turistrådet utarbetar i samråd med de olika intressenterna på marknaden årligen en marknadsföringsplan. Med tanke på att centerpartiet i andra sammanhang talar för decentralisering av olika verksamheter vore det av intresse att få närmare belyst vad som egentligen åsyftas med en rikstäckande plan, hur den skulle utarbetas och vilka instrument som statsmakten skulle ha för att kunna genomdriva den. När det gäller utökade marknadsföringsinsatser tar centerpartiet i en reservation upp det förslag som Turistrådet har lagt fram. För offensiva satsningar vill Turistrådet ha ett nytt anslag för en treårig investering i svensk turism på sammanlagt 250 milj.kr. I propositionen avvisas förslaget, bl.a. med hänvisning till att turismens samhällsekonomiska effekter belyses i anslutning till att strukturplanen redovisas. Utskottsmajoriteten delar regeringens uppfattning. Även då det gäller sammansättningen av Turistrådets styrelse föreligger en reservation i konstellationen centerpartiet och det moderata partiet. 1984 omorganiserades Turistrådet. Denna omorganisation innebar bl.a. att den dittillsvarande mycket stora styrelsen minskades ner till den nuvarande storleken, högst nio ordinarie ledamöter plus lika många suppleanter. Vidare inrättades en permanent delegation, som handlägger bl.a. bidrag till försöksverksamhet och yttranden över stödärenden, samt en referensgrupp med företrädare för turistnäringen. Tanken bakom denna konstruktion var att rådet skall kunna behålla sin fria ställning på marknaden samt kontakterna med producentoch konsumentföreträdare och på ett smidigt sätt handlägga myndighetsärenden. Den här organisationen har nu fungerat endast i tre år. Visserligen pågår det, enligt vad utskottet inhämtat, diskussioner inom rådet framför allt om referensgruppens ställning. Utskottet anser att man bör få längre erfarenhet av hur organisationen fungerar, innan riksdagen skall begära en ny omorganisation. I anledning av reservationen från centern angående planering av ett rikstäckande bokningssystem, BOKSER, kan det finnas anledning till några ord. BOKSER turistservice AB är ett företag som bildats av Sveriges turistråd. Syftet med företaget angavs i 1984 års turistoch rekreationspolitiska proposition vara att vidareutveckla och ansvara för ett bokningssystem för turistservice. Detta informationssystem skulle underlätta för människor att dels få en överblick över utbudet av rekreationsmöjligheter i Sverige, dels boka ett helt respaket, där såväl transport och uppehälle som olika aktiviteter kunde ingå. Under de år som gått har Turistrådet och posten stött utvecklingen av BOKSER med vardera 2 milj.kr. årligen. Det system för information som BOKSER hittills byggt på har kritiserats. Man har ansett att det är tungrott och centraliserat. Dessutom har utvecklingen på dataområdet gått snabbt, och det nuvarande informationssystemet är enligt uppgift föråldrat. Nu håller Turistrådet på att bygga upp ett nytt system, BOKSER II, vilket presenteras i betänkandet. Vid utvecklingen av det nya informationssystemet har man regelbundna kontakter med intressenterna på marknaden. Vad gäller fjällturismen har folkpartiet en reservation, där man med utgångspunkt i motion Kr429 syftar till ökat stöd till fjällturismen. Ja, när det gäller fjällturismen kan konstateras att utskottsmajoriteten inte har de pengar som folkpartiet har avsatt för detta. Vi har inhämtat att man kan utgå ifrån att bidraget nästa år till stöd för driften av STF:s fjällverksamhet kommer att räknas upp med 3 96, vilket är en uppräkning av samma storlek som sker i fråga om andra liknande bidrag. I år utgår 725 000 kr. Det kan med fog understrykas att Svenska turistföreningen genom ett mycket målmedvetet arbete verkar för att bjuda rika möjligheter för fjällvandring. Regeringen har också uppmärksammat detta, och 1981 beslutade man att under en treårsperiod lämna 20 milj.kr. i statsbidrag för de mest prioriterade investeringarna. Detta skedde i form av bidrag till beredskapsarbeten, lokaliseringsstöd och anläggningsstöd från naturvårdsverkets dåvarande anslag. Beträffande vpk:s reservation angående statliga insatser i vissa områden vill jag framhålla att initiativ som gäller förslag till sådana måste komma från lokalt håll och att eventuella insatser får fördelas inom de ramar som finns. Mycket av det som sägs i vpk:s reservation angående marknadsföring av Sverige som turistland ligger redan i Turistrådets arbetsuppgifter. Många eller kanske rättare sagt flertalet turister från andra länder har våra storstäder som mål. Det är viktigt och riktigt att Turistrådet marknadsför även dessa, liksom vår natur och vårt friluftsliv. Det är således inte fråga om ett antingen-eller utan om ett både—och. Fru talman! När man ser antalet reservationer som är fogade till detta betänkande kunde man tro att stor oenighet råder.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

Fru talman! Jag vill med anledning av Maja Bäckströms anförande först ställa några frågor. År 1986 uttalade utskottsmajoriteten i samband med att den tillstyrkte regeringens proposition i dessa frågor att en ytterligare analys av turismens samhällsekonomiska effekter skulle genomföras innan man var beredd att satsa mer pengar på marknadsföring av den storlek som Turistrådets styrelse begärde. Nu har man tydligen fått denna analys utförd, eftersom man redovisar positiva siffror och vid alla tillfällen understryker turismens stora betydelse. Man kunde tidigare ana att det faktiskt skulle bli utrymme för större satsningar. Nu 1987 kan jag konstatera att detta enligt utskottsmajoritetens uttalanden är avhängigt av strukturplanen. När denna väl är framlagd skall man ta upp frågan till övervägande. Vad tror utskottsmajoriteten kommer att hända härnäst, under 1988? Maja Bäckström frågade mig om centerns tankar beträffande en plan på detta område. Jag tycker att det vore värdefullt för turismens utveckling om en målinriktning funnes utvecklad i form av en plan. De länder som vi anger som våra hårda konkurrenter och som i någon mån, ibland kanske i stor mån, skulle vilja hålla tillbaka utvecklingen av turismen i Sverige har faktiskt satt upp mål för sin verksamhet. Dessa utgår man i de länderna från när man planerar anläggningar, kampanjer osv. Man vet vilka insatser statsmakterna är beredda att göra osv. Något sådant saknas faktiskt i Sverige. Det är detta som vi tar upp i vår reservation, dock naturligtvis utan att i detalj ange hur planen skall se ut. Vi tycker att det ankommer på regeringen att lägga fram sådana förslag. Jag vill också säga några ord om BOKSER, det system som man utvecklat men som nu kommer att tas ur bruk och ersättas av ett annat system, BOKSER II. Jag skulle vilja fråga Maja Bäckström om utskottsmajoriteten är nöjd med resultatet av den utveckling som man fick med BOKSER systemet. Maja Bäckström har också angett hur mycket Turistrådet och staten har satsat på detta systems utveckling. Då tycker jag att Maja Bäckström för kammarens ledamöter kan redovisa hur mycket som användarna har satsat på den här utvecklingen.
Fru talman! Maja Bäckström tog även upp folkpartiets reservation som närmast handlade om anslaget till fjällturismen. Jag är realistisk och betraktar ”loppet som kört” i riksdagen den här gången. Men jag hoppas att de positiva tongångar som åtföljde Maja Bäckströms yrkande på avslag på vår reservation skall leda till ett förslag nästa år och att man då kan nå enighet om en uppräkning av just det här anslaget. Jag vill även rikta en vädjan till Ulf Lönnqvist, som lyssnar till debatten här i kammaren. Det finns starka sociala motiv bakom kraven på billigt logi och den service som detta kan föra med sig. Det skulle ge möjligheter för svensken i gemen att i större utsträckning än hittills nyttja fjällvärlden som en rekreationskälla. Vi går även ut med orden ”Europas sista vildmark” för att lansera fjällområdet. Denna lansering har fått ett mycket kraftigt genomslag internationellt. Stora grupper utlänningar har besökt våra fjällanläggningar under de senste åren. Ett undantag är emellertid det allra senaste året då Tjernobyl har kastat sin skugga över fjällvärlden. Det finns ett reellt innehåll i lanseringen av ”Europas sista vildmark”. Men för detta krävs att vi har fjällanläggningar att erbjuda som fyller nutidens krav på komfort. Denna debatt har visat att det finns en enighet om detta. Om vi hade möjlighet att sätta oss ner och resonera igenom detta, tror jag att vi skulle kunna få fram många praktiska resultat som skulle vara till nytta för turismen. Det är roligt att kunna konstatera denna enighet, och jag hoppas att den tar sig uttryck i en generositet vid behandlingen av kommande årsbudgetar.
Fru talman! Jag vill något rekapitulera vad som har hänt beträffande strukturplanen. 1984 gick centern emot regeringens förslag om att Turistrådet skulle få i uppdrag att utarbeta en strukturplan. Nu är vi många som väntar på den här planen. Enligt vad som har sagts kommer denna strukturplan att presenteras under juni månad, och såvitt jag förstår föreligger redan ett första utkast. Jag tycker att vi skall hälsa det med glädje när vi får det i vår hand. I det nuvarande budgetläget är det mycket svårt att förorda en så stor satsning på marknadsföringsinsatser som Turistrådet har framfört önskemål om utan att man har en översikt över svensk turistnäring och turistsatsningar runt om i landet. Vi hoppas få detta klarlagt när strukturplanen läggs fram.
Fru talman! Det är riktigt att centern avvisade tankarna på detta uppdrag till Turistrådet om en strukturplan. Vi har samma synsätt i dag. Utvecklingen har lett fram till att man alltid frågar efter nya planer och nya besked samtidigt som man själv kan redovisa, som jag sade i min tidigare replik, det positiva med turismen. Vi är i dag övertygade om att den typ av strukturplan som Turistrådet fick i uppdrag att göra inte kommer att lösa de problem som utskottsmajoriteten inte så mycket diskuterar men känner oro inför, eftersom man vet för litet för att kunna tillskjuta mer medel. Utskottet anser att lagom mycket pengar satsas på Turistrådet för marknadsföring. Det som Maja Bäckström sade om att man skulle ge regeringen i uppdrag att utarbeta en plan för turismens utveckling i Sverige stöder egentligen centerreservationen. Vi inom centern befarar att man även under följande år kommer att fortsätta med resonemang om att man vet för litet och egentligen inte ger Sveriges turistråd och Sverigeturismen chans att utvecklas och att konkurrera med vad andra viktiga turistländer har att bjuda på. Det är detta som hela diskussionen handlar om, Maja Bäckström.
Fru talman! Jag vill bara kortfattat beträffande tillkännagivandet säga att jaginte tycker att det finns någon som helst anledning att försöka slå in öppna dörrar. Jag anser att det som göras skall är på väg att göras. Då får vi ge oss till tåls och se vad det för med sig.

Fru talman! Eftersom jag är en av de inblandade i Turistrådets verksamhet kan det vara på sin plats att ge litet upplysningar kring det arbete som för närvarande bedrivs av Turistrådet. I dag sitter Turistrådets delegation, som har till uppgift att följa arbetet med strukturplanen, och diskuterar detta. Avsikten är att Turistrådet under den här sommaren skall överlämna strukturplanen till regeringen. I strukturplanen skall man belysa det som man har fått i uppdrag av regering och riksdag. Turistrådet har i uppdrag att även peka på de samhällsekonomiska konsekvenserna för turismen. Detta underlag, som vi hoppas få fram under de närmaste veckorna, tror vi kan tjäna som ett bra underlag för vilka prioriteringar som skall göras — vilka områden man skall satsa på — och vad som kan vara nödvändigt att ge sig in på när det gäller turismen och dess utveckling. Turistrådet arbetar också med utgångspunkt i att man måste kunna prioritera olika områden. Sverige är ju ett litet land och kan inte vara med i alla sammanhang utan måste prioritera olika grupper och områden för att nå bästa möjliga resultat när det gäller utlandssidan. Jag vill något kommentera de diskussioner som har förts om att näringen inte känner sig delaktig i besluten. Jag skall kanske först tacka Jan Hyttring för att han inte hade något emot dem som sitter med i styrelsen för Sveriges turistråd. Vi diskuterar utarbetandet av olika projekt som kan vara intressanta både när det gäller ekonomi och sysselsättning för Sverige som nation med företrädare för näringen. Det kan naturligtvis finnas problem i detta sammanhang, eftersom den tidigare styrelsen bestod av en rad olika representanter från olika håll. Det visade sig att det inte fungerade så bra utan man hade något slags stormöten. Det mest angelägna är att man har en god kontakt med näringen och att man tillsammans med den utarbetar det som kan vara viktigt för Sverigeturismen. Det försöker man göra från Turistrådets sida och prioriterar olika områden. BOKSER har varit på tapeten här i dag. Som Jan Hyttring mycket riktigt påpekade kommer BOKSER I, om vi nu kan kalla det så, att gå ur tiden. Nu gäller ett avtal fram t.o.m. den 31 december 1988, där man åtagit sig att sköta denna verksamhet. När den nya styrelsen kom till undersökte man vad det fanns för möjligheter inför framtiden att driva verksamheten inom Turistrådets ram. Ett av problemen är datautvecklingen. Jag tror att vi är överens om att utvecklingen går mycket snabbt och innebär en rad kostnader, inte minst då det gäller utvecklingsarbete. Det kan ställa till stora ekonomiska bekymmer, om en liten organisation skall ta hand om verksamheten ensam. Låt oss resonera litet om BOKSER och se några år tillbaka i tiden. Man sade från användarnas sida att man räknade med ungefär 222 000 bokningar år 1986. I verkligheten blev det 87 000 bokningar. Detta visar litet av de problem som man brottas med. Det hela kostar mycket pengar. Turistrådet har haft stora kostnader för detta — det är en stor post i Turistrådets budget. När vi då funderade över framtiden inom Turistrådet tyckte vi, att om vi skall kunna klara framtiden, måste vi hitta dels lokala lösningar, dels rikstäckande lösningar. Målsättningen med BOKSER II är att man skall kunna få en verksamhet och, utan att det skall behöva läggas som en kostnad på de få som använder sig av det nuvarande systemet, tillsammans med Scandicom en utveckling för framtiden som visar sig hållbar.

Fru talman! Moderaterna har i en reservation till detta betänkande föreslagit att bostadsdepartementets anslag till utredningar m.m. skall föras upp med ett belopp av 3,5 milj.kr., vilket är 4 miljoner lägre än det belopp som utskottsmajoriteten föreslår. Under detta anslag finansieras bl.a. den särskilda ungdomsboendedelegationen, som tillsattes 1985. Jag har i debatten om bostadsutskottets betänkande nr 16 om bostäder åt unga utvecklat min och moderaternas inställning till ungdomsboendedelegationens verksamhet. Hittills tycks dess främsta funktion ha varit att utbetala sammanträdesarvoden. Någon förbättring av ungdomarnas bostadssituation har den inte medverkat till. Den bör därför omedelbart avskaffas. När det gäller utredningsanslaget i övrigt anser vi att anslaget är tilltaget i överkant, inte minst med tanke på att såväl planoch bygglagen som bostadskommitténs betänkande nu resulterat i propositioner. Vi föreslår därför att detta anslag minskas med ytterligare 2 milj.kr. Fru talman! Jag yrkar bifall till den moderata reservationen i betänkandet.

Fru talman! Vi har redan tidigare i dag diskuterat och tagit ställning till bostadsutskottets betänkande angående bostäder åt unga. Vi har från folkpartiet framfört synpunkten att ungdomsdelegationens arbete i sig inte tillskapar nya lägenheter. Delegationen bör avvecklas. Att i det här läget satsa ytterligare 2 miljoner på ungdomsdelegationen anser vi vara fel. I budgetpropositionen 1987/88 föreslogs att 5,5 miljoner skulle anslås till utredningar m.m. Vi tillstyrker det förslaget, men avstyrker förslaget om att satsa ytterligare 2 miljoner. Jag yrkar bifall till reservation 2.

Fru talman! När det gäller betänkande 17 råder, som här har framgått, delade meningar om anslaget till ungdomsboendedelegationen. Ett bifall till reservationerna skulle innebära att ungdomsboendedelegationen omgående skulle få lägga ned sitt pågående arbete utan att slutföra det. Majoriteten har inte sett det som en ändamålsenlig hantering av resurserna. Man kan naturligtvis ha olika uppfattningar om ungdomsboendedelegationen, och man kan tycka att delegationen hittills inte har kommit fram med förslag som vunnit allas gillande. Inte heller centern har kunnat konstatera något resultat. Men det behöver inte innebära att resultatet i fortsättningen blir lika dåligt. Utskottsmajoriteten har ansett att ungdomens bostadsproblem är så allvarliga att arbetet bör fortsätta och medel anvisas. Det faktum att så många ungdomar är utan bostad gör att alla till buds stående medel måste inriktas på att lösa bostadsbristen för ungdomarna. Det är också bakgrunden till att vi från centerns sida inte har velat gå emot regeringens förslag att ungdomsboendedelegationen skall få arbeta vidare. I reservation 1 från de moderata ledamöterna yrkas att anslaget minskas ytterligare, förutom att man vill ta bort anslaget till ungdomsboendedelegationen. Utskottsmajoriteten har inte heller här funnit skäl att tillstyrka en så kraftig nedskärning. Fru talman! Jag ber att med det anförda få yrka bifall till utskottets hemställan i dess helhet i betänkande 17.

Fru talman! I betänkandet behandlas bl.a. motion Bo303 av bl.a. Karl-Anders Petersson m.fl. centerpartister. Motionen tar upp frågan om datorresurser till länsstyrelserna i Blekinge län, Gotlands län och Jämtlands län. Enligt motionen saknar man i dessa tre län de datorresurser som andra länsstyrelser har. Det är enligt vår uppfattning en omotiverad diskriminering av dessa små glesbygdslän. Det finns ingen anledning att dessa glesbygdslän inte skall ges möjlighet att utveckla sin verksamhet med hjälp av datorer på samma villkor som övriga län. I reservation 3 har vi från centern tillstyrkt bifall till motionens krav. Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till reservation 3.

Fru talman! Utan att ha genomfört någon statistiskt säkerställd undersökning vågar jag påstå att miljö och miljöfrågor hör till de ämnen som i dag mest engagerar människor. I varje fall talas det mycket om miljö. Det är kanske så att människorna märker att detta är ett område där det finns brister i vårt välutvecklade och välorganiserade samhälle. Man kan redan vid sin egen stugtomt se konsekvenserna av försurningen och vattenförstöringen. Andra, större risker som ozonskiktets förändring, strålningsrisken och stora globala förändringar informeras vi ständigt om genom massmedia. Samtidigt som kraven på ökade insatser för miljön växer sig allt starkare, kämpar de regionala myndigheterna inom området med allt knappare resurser. Länsstyrelsens naturvårdsenheter har liksom andra statliga myndigheter fått minskade resurser de senaste åren. Men för just denna myndighet har samtidigt uppgifterna växt. Folkpartiet tycker därför att det är befogat med ett höjt anslag som dock av finansieringsskäl inte satts högre än 5 milj.kr. Vi vet att betydligt mer pengar egentligen skulle behövas. Naturvårdsenheterna arbetar i dag främst med tillståndsprövning enligt miljöskyddslagen och med ansökningar av olika slag, uppgifter som måste prioriteras. Tillsyn och planering samt förebyggande miljövård hinns inte med. T.o.m. lagstadgade uppgifter får ofta stå tillbaka. De nya uppgifter som tillsyn enligt vattenlagen innebär, har man t.ex. ej fått några nya resurser för, och dessa ärenden kan inte prioriteras. Många tillstånd enligt miljöskyddslagen börjar snart nå tioårsgränsen, och omprövningar kan bli aktuella. Resurserna för detta bedöms också som otillräckliga. Från mitt eget hemlän kan ett annat exempel lämnas. Emån, som är svartlistad på grund av för höga kvicksilverhalter, passerar två sjöar i den övre delen, Nedsjön och Övre Svartsjön. Sediment i dessa sjöar misstänks vara orsaken till kvicksilverutsläppen. Naturvårdsenheten i Kalmar län vill gärna genomföra en undersökning av bottensedimenten för att se om teorin stämmer och om en sanering går att genomföra. Ett höjt anslag skulle kunna ge de resurser som i dag saknas för en sådan utredning. En utredning skulle kunna ha stor betydelse för det framtida fisket i Emån, som har en väsentlig fiskepotential. Det finns många andra exempel där resursbrist hindrar ett fortsatt arbete inom miljövården. Även om en översyn av miljövårdsorganisationen pågår, finns så många angelägna projekt att en höjning av anslaget bör genomföras redan kommande budgetår. Jag yrkar därför bifall till reservationerna 1 och 4. I en annan folkpartireservation uttrycks önskemål om mer utbildning i ekologi på länsstyrelsenivå. Inför de förändringar som pågår inom jordbruket med marken i träda och ökad skogsplantering anser vi det särskilt viktigt att kunskapsnivån kan höjas och att fler kan få del av kunskapen. Bevarandet av det öppna landskapet och en ökad plantering av lövskog för att behålla en ljus landskapsbild är frågor som också bör ägnas uppmärksamhet. Herr talman! Jag yrkar därmed bifall även till reservation 2 och i övrigt till utskottets hemställan i bostadsutskottets betänkande 18.

Herr talman! Bostadsutskottets betänkande 1986/87:18 om anslag till länsstyrelserna m.m. har i sant traditionell anda samlat ett antal motioner som utmynnat i ett antal reservationer som bifogats nämnda betänkande. Det är i princip gamla bekanta som dyker upp i samma tappning som föregående årgångar. Herr talman! Länsstyrelsernas naturvårdsenheter handlägger naturvård samt miljöoch hälsoskyddsfrågor på regional nivå. Deras uppgift är bl.a. att pröva tillståndsärenden enligt miljöskyddslagen och utöva tillsyn. En viktig uppgift är att serva och informera kommunerna i deras kamp för en bättre miljö. Motionärerna menar att naturvårdsenheterna lider av resursbrist samtidigt som arbetsuppgifterna utökas. En av motionärerna kräver en personalförstärkning med i genomsnitt minst tre handläggare per länsstyrelse. Det skulle röra sig om en anslagsökning i storleksordningen 30 milj.kr. för nästa budgetår, om vi skulle följa motion Bo312 av Alf Svensson. Det är ett helt orealistiskt förslag med hänsyn till samhällsekonomin i övrigt. Jordbruksutskottet har i ett yttrande till bostadsutskottet framhållit att miljövårdsorganisationen för närvarande är föremål för en översyn av en särskilt tillsatt utredare. Av direktiven framgår det klart att det bör övervägas vilka konkreta åtgärder som bör vidtas för att säkerställa resurszonerna för naturvården inte minst vad gäller tillsyn och kontroll på den regionala nivån. Utredaren skall redovisa sina förslag senast den 1 september innevarande år. Jordbruksutskottet avstyrker bl.a. med denna motivering motionskraven. Vi i bostadsutskottet finner för vår del inga skäl till andra ställningstaganden. Utredarens förslag bör lämpligen avvaktas innan någon förändring sker på det regionala planet. Det bör också nämnas i sammanhanget att naturvårdsenheterna icke drabbas av besparingar som en rad andra enheter får vidkännas. Med denna motivering säger utskottsmajoriteten nej till folkpartikravet på ökad resurstilldelning i storleksordningen 5 milj.kr. för kommande budgetår. Jag yrkar avslag på reservation nr 1 och bifall till utskottets hemställan. Reservation nr 2 behandlar den ekologiska kunskapen hos handläggarna på länsstyrelsenivå. Motionärerna och reservanterna hävdar att utbildning och information behöver ett ökat utrymme och att detta kräver en rad åtgärder för att öka handläggarnas kompetens. Utskottsmajoriteten har självfallet inget emot att resp. handläggare blir kunnigare och bättre utbildad för sitt dagliga rutinarbete. Men, säger utskottsmajoriteten, detta kan lämpligen ske via länsstyrelsernas organisationsnämnd, LON. Det finns inga hinder att redan i dag utbilda personal till en ökad ekologisk kunskap. Med denna motivering avstyrker utskottet reservanternas linje. Jag yrkar avslag på reservation nr 2 och bifall till utskottets hemställan. Reservation nr 3 gäller dataresurser vid länsstyrelserna. Blekinge, Gotland och Jämtland saknar ännu i dag egna datorer. De utnyttjar i stället grannlänens datakapacitet. Nu har ju skatteavdelningarna brutits ut ur länsstyrelserna, och eftersom de regionala ADB-anläggningar som aktualiseras i motionen använts främst för skatteändamål tillhör de organisatoriskt numera länsskattemyndigheterna. De här gamla databurkarna börjar nu vara rätt slitna, och diskussion pågår om huruvida dessa i längden kan tjäna som moderna datorer. Länsstyrelsens egna databehov tillgodoses i huvudsak med s.k. småskalig datateknik. På länsstyrelsenivå diskuteras huruvida man framdeles skall övergå till annat system. Även dessa överväganden sker inom länsstyrelsernas organisationsnämnd. Hur som helst kan grannlänen och övriga länsstyrelser serva de tre aktuella länen i dagsläget. Det finns alltså inga hinder för att nyttja datorerna. Argumentet att regionalpolitiska skäl skulle tala för en satsning på nya datorer är därför ohållbart enligt utskottsmajoritetens uppfattning. Blir det ändringar som innebär att ny datateknik införs finns dessa tre länsstyrelser med i en sådan framtida omstrukturering. Med denna motivering yrkar jag avslag på reservation nr 3 och bifall till utskottets hemställan. Slutligen vill jag kommentera reservation nr 4, som egentligen är en följdreservation. I reservationen äskas medel med ytterligare 5 milj.kr. Utskottet följer regeringsförslaget. Vi menar att det är en rimlig avvägning som departementschefen och regeringen har gjort. Därmed yrkar jag avslag på reservation nr 4 och bifall till utskottets hemställan i dess helhet.

Herr talman! Även om naturvårdsenheterna inte blir föremål för direkta besparingar, som utskottet framhåller i sin skrivning, upplever de indirekt att det blir så, eftersom de får så många nya uppgifter men inga nya resurser. De menar att vi här i riksdagen lägger på dem många lagar på det här området, men vi ger dem inte medel till att hantera dessa lagar. Från det håll jag undersökte var man särskilt bekymrad över just det förhållandet att man inte kunde följa upp det beslut om vattenlagen som riksdagen hade fattat.
Herr talman! Magnus Persson anförde två skäl för avslag på vårt yrkande om att Blekinge, Gotland och Jämtland skulle få samma datorresurser som övriga län. Det första skälet var att länsskattemyndigheten nu har brutits ut från länsstyrelsen och att resurserna därför inte skulle behövas. Jag vill då fråga om inte länsskattemyndigheterna i Blekinge, Gotland och Jämtland skall ha samma tillgång till datorresurser som övriga län — att man har brutit ut länsskattemyndigheterna gör ju inte ojämlikheten mindre. Det andra skälet för ett avslag var att datorutrustningen nu börjar bli gammal och sliten överallt i landet och att det därför inte skulle vara någon större skillnad mellan de län som har denna utrustning och de som saknar den. Det skälet ser jag som ytterligare ett argument för vårt krav. Det är ju då desto angelägnare att förnya dessa resurser, inte minst i de tre län vi har aktualiserat. Uppenbarligen saknar dessa län de resurser som finns i andra län för det här ändamålet. Detta är i grunden en jämlikhetsfråga och en fråga om hur man från rättvisesynpunkt ser på de resurser länsstyrelserna över hela landet har. Enligt centerns mening skall alla län behandlas lika och ges samma förutsättningar. Då bör dessa resurser garanteras även Blekinge, Gotland och Jämtland.
Herr talman! Ingrid Hasselström Nyvall påstod att det finns angelägna behov inom naturvårdsenheterna, och det är helt riktigt. Men enligt gammal kutym här i kammaren bör man avvakta en pågående utredning. I det här fallet kommer den utredare som regeringen har utsett att lämna ett förslag redan om tre fyra månader. Vi kommer då att få konkreta förslag som rör just dessa frågor. I avvaktan på detta är utskottsmajoriteten inte beredd att diskutera ytterligare medel till naturvårdsenheterna. De har, som sagt, inte heller drabbats av de nedskärningar som övriga enheter har fått vidkännas. Till Agne Hansson: De tre länen är faktiskt inte styvmoderligt behandlade. De nyttjar datatekniken via sina grannlän på ett lika bra sätt som om databurkarna stod hos länsstyrelserna i resp. residensstad. På många länsstyrelser är man säkert inte så glad åt att ha den här gamla utrustningen. Men i avvaktan på att en helt ny datateknik eventuellt skall införas bör man inte nu ”rycka ut” de här tre länen. De servas på ett bra sätt i sin dagliga gärning, även vad gäller de regionalpolitiska synpunkterna. Det finns alltså, herr talman, ingen anledning för de tre länen att känna sig sämre behandlade. Vid en eventuell framtida övergång till ny, modern datateknik finns dessa län med i bilden och kommer att vara jämställda med övriga län.
Herr talman! Jag har förståelse för Magnus Perssons synpunkter när det gäller att man inte skall vidta några åtgärder när en utredning pågår: Men för det första vet vi inte om denna utredning kommer med något förslag, och för det andra brukar det ta ganska lång tid innan det händer någonting efter det att en utredning är klar. Eftersom miljöförstöringen går ganska snabbt på en del håll och eftersom detta har varit ett angeläget behov länge tyckte vi från folkpartiet att man borde göra denna mindre förstärkning redan nu.

Herr talman! Luftfarten har under den senaste tioårsperioden haft en fullkomligt fantastisk utveckling över hela världen. I Sverige har antalet passagerare i svensk civil luftfart vid samtliga svenska flygplatser ökat från ca 9 miljoner passagerare till nära 15 miljoner eller med nästan 60 90 mellan åren 1979 och 1985. Trafikökningen såväl i Europa som i världen i övrigt har varit så snabb att kapacitetsbegränsningar har uppstått på flera håll. För Sverige gäller att hela landet är beroende av Arlandas kapacitet både i bansystem och på andra områden. En snar tillkomst av en tredje bana är därför av nationellt intresse. Det har uppstått pilotbrist över hela världen, teknikerbristen blir alltmer påfallande och en flygledarbrist är uppenbarligen under uppsegling. Inte minst här hemma har detta demonstrerats den senaste tiden. Dessa personalfrågor liksom även andra frågor kan också bli hinder i en fortsatt, önskad trafikutveckling. I Sverige kom trafikökningen att accentueras och mångdubblas i och med att jetflyget överflyttades från Bromma till Arlanda. Flygsystemets uppbyggnad med Arlanda som nav i trafiken har starkt bidragit till det ökade resandet och givetvis också till de ökade inkomsterna för luftfartsverket. Genom att trafiken i stor utsträckning förs via Arlanda har antalet möjliga omstigningar 20-dubblats. Den förlängning av restiden som kan uppstå för någon, genom att han får resa omvägen över Arlanda, uppvägs mer än väl för konsumentgruppen som helhet av att valmöjligheterna ökat så enormt. Antalet linjer har mångdubblats liksom då också möjligheterna till vidareresande. Herr talman! I det betänkande vi nu behandlar om luftfarten, trafikutskottets nr 25, har flera av de förslag vi lagt fram från moderata samlingspartiet fått en positiv behandling. Det gäller avgiftssättningen i allmänhet och särskilt avgifterna för besiktning av privatflygplan, där utskottet i princip instämmer i våra synpunkter men tills vidare hänvisar till pågående översynsarbete. Det gäller också frågan om utbildningen av piloter, där regeringens förslag om ett kompletterat utbildningssystem överensstämmer med det detaljerade förslag jag som enskild motionär lagt fram och med den linje vi i en moderat kommittémotion dragit upp. Det gäller således både den utökade bolagsutbildningsdelen och den koppling till de privata pilotskolorna som nu sker i och med att statsbidrag utgår till dessa. Även beträffande ett samordnat antagningssystem har regeringen gått på vår linje. Samtliga partiers strävan är att förbättringar av det svenska trafiksystemet skall åstadkommas — till trafikanternas fromma och samhällets utveckling; självfallet utifrån olika ideologiska synpunkter. I ytterligare en fråga har utskottsmajoriteten lyssnat på och följt minoritetens förslag, må vara under bilan, eftersom vpk intagit samma linje som de tre borgerliga partierna. Det gäller utformningen av dets.k. resultatutjämningssystemet mellan flygplatserna. Resultatutjämningssystemet fungerar så, att det underskott i driften som uppstår på de statliga flygplatserna, för närvarande dock även Växjö och Kristianstad, täcks av överskott från framför allt Arlanda via luftfartsverket. Regeringen ansåg i år liksom förra året att de kommunala flygplatserna i Växjö och Kristianstad skulle utgå ur systemet. Utskottet enades dock om att systemet i stället bör ses över och att Växjö och Kristianstad tills detta skett bör få behålla sina bidrag. Förslag på denna punkt bör ingå i den luftfartspolitiska proposition som läggs fram våren 1988. I skatteutskottet behandlades nyligen ett förslag från oss moderater i trafikutskottet om slopande av den särskilda skatten på flygbensin. Även detta tillmötesgicks i princip. Arlanda flygplats är, som alla säkert inser, oerhört viktig som nav i luftfartssystemet. Genom att trafiken slussas via Arlanda har möjligheter tillskapats att upprätta ett stort antal förbindelser dels mellan Stockholm och olika flygplatser i Sverige, dels mellan dessa och ut i Europa och världen i övrigt. Antalet möjliga och snabba förbindelser från olika delar av vårt land till alla delar av världen har accelererat till fromma för vårt näringsliv, för administrationen och inte minst för utbildning och forskning. Avlandets flygplatser går samtliga utom fem med underskott. Arlanda har det i särklass största överskottet och, som sagt, detta går till att stödja de statliga flygplatserna i landet i övrigt. Eftersom luftfartsverket har såväl ett avkastningskrav att uppfylla som investeringsbehov, förstår säkert envar hur viktigt det är att söka hålla driftkostnaderna för flygplatserna nere, så att luftfartssystemet inte onödigtvis belastas. Arlanda, som har en nyckelroll i luftfartssystemet, måste emellertid snarast få den tredje banan. Bansystemet utgör nu en begränsande faktor för luftfartens fortsatta utveckling i landet, eftersom kapacitetstaket med nuvarande bansystem redan nåtts. Det förslag till finansieringsbolag för luftfartsverket som vi lagt fram, i förening med en större frihet för verket och i avvaktan på den aktiebolagsbildning av den rörelsedrivande delen som vi önskar, borde kunna göra det möjligt att snabbare ta fram den tredje banan utan att verkets avkastning ytterligare betungas. Att vi från moderat håll instämmer i att det är fördelaktigt med Arlanda som nav i luftfartssystemet betyder inte någon motsättning i förhållande till vår önskan om liberalisering. Koncessionssystemet måste helt enkelt lättas upp. För närvarande har SAS och Linjeflyg ensamrätt till vissa inrikes linjer, de lönsammaste, en ensamrätt som befästes i och med den ministeröverenskommelse som fogades till förlängningen av konsortialavtalet. Det är en felsyn att tro, att koncessioner till ytterligare bolag skulle urholka navsystemet. Dels är systemet rikt trafikerat, dels kan ytterligare koncessioner — inte minst gäller det parallellkoncessioner — bidra till och tillföra ytterligare trafik till nätet. Den debatt vi nyligen hade här i kammaren om förlängning av konsortialavtalet för SAS visade på en överdriven rädsla för fri konkurrens hos våra s-politiker. Denna rädsla hyser tydligen inte ledande personer i SAS, som både i praktik och i ord numera är förespråkare för fri konkurrens. I ord har SAS-chefen redan före beslutet här i kammaren sagt ja till fri konkurrens och därvid uttalat, att SAS måste — som han uttryckte sig — vara först i spåret. I handling har man visat att man inser att det gäller att förstärka sin situation i Europa och att klara en liberalisering i och med initiativen till samarbete med andra europeiska flygbolag och i och med att man bejakar harmoniseringen med övriga Europa — ett Europa som nu går in för avreglering. Så snabb är den här utvecklingen att den försiktighet och räddhåga som präglade s-sidan, då förlängningen av konsortialavtalet debatterades i december 1986, ter sig totalt förlegad i dag. Både regeringen och socialdemokraterna i övrigt talar numera om nödvändigheten av att samordna vår transportpolitik med EG och dess regelsystem. Herr talman! I reservation 2 upprepar vi moderater, nu tillsammans med folkpartiet, kravet på ett skiljande av myndighetsfunktionerna inom verket från den affärsdrivande delen. Som vi påpekar i reservationen har denna fråga belysts i ett flertal utredningar, vilkas resultat är entydigt och fortfarande giltigt. Man bör skilja flygsäkerhetsfrågorna från den rörelsedrivande verksamheten. Flygtrafikledningen och luftfartsinspektionen borde bilda en gemensam enhet och ges status av myndighet. Luftfartsinspektionen har tidigare givits en mer fristående ställning, och statens haverikommission har inrättats, men enligt vår mening bör flygsäkerhetsdelen omfatta flygtra Prot. 1986/87:132 — fikledningen. Inte minst i dessa dagar illustreras det väsentliga i att denna del av verksamheten betraktas som myndighet, med myndighetsutövande ställning. I reservation 1, som omfattas av enbart den moderata gruppen, upprepas vårt krav på utredning beträffande bolagsbildning av den rörelsedrivande delen av verket. Om luftfartsverkets affärsdel görs till aktiebolag, vilket ju är den vanliga formen i många länder, behövs inte det finansieringsbolag som vi i reservation 5 föreslår i avvaktan på bildande av aktiebolag. Beträffande de statliga flygplatsernas driftsform, som tas upp i reservation 3, anser vi att de slutsatser som kan dras om de som bolag drivna kommunala flygplatserna, nämligen att dessa är mer effektiva och rationella i sin verksamhet, bör vara ledstjärnan för en ändring av driftsformen även av de statliga flygplatserna. De duktiga skall inte bestraffas, som nu faktiskt sker genom att endast de statliga flygplatserna i princip omfattas av hjälp för täckande av driftunderskottet. Bromma flygplats behövs fortfarande, vilket liksom påpekandet att Stockholms stad numera uttalat sig för detta, tas upp i reservation 6. Koncessionsfrågorna har jag redan talat om, och dessa berörs utförligt i reservation 7. I reservation 8, slutligen, behandlas behovet även av ökad inrikes konkurrens, parallellkoncessioner på t.ex. stamlinjerna och vår uppfattning att inrikestrafiken bör skötas av inrikes bolag. Herr talman! Jag yrkar bifall till samtliga reservationer i trafikutskottets betänkande nr 25 och i övrigt till utskottets hemställan.
Herr talman! Den inrikes flygverksamheten är stadd i ett mycket starkt utvecklingsskede, och det finns självfallet ingen anledning att förhindra en sådan utveckling. Goda kommunikationer, och det gäller alla kommunikationsslag, har avgörande betydelse för samhällsutvecklingen. Under de senaste åren har flygresandet ökat markant, och det finns för närvarande inga tecken på avmattning. Det är framför allt den inrikes passagerartrafiken i linjefart som ökat. Utvecklingen inom flyget har så god växtkraft att det är både onödigt och olämpligt att med offentliga medel skynda på en redan mycket snabb utveckling. Någon anledning att med politiska beslut göra ingripanden för att bromsa den pågående utvecklingen finns enligt mitt förmenande inte heller för närvarande. Luftfartsverkets övergripande mål som gäller den civila luftfarten är att främja en på sunda villkor grundad utveckling av luftfarten och verka för att en tillfredsställande flygtransportförsörjning uppnås och vidmakthålls till lägsta möjliga kostnader. Verksamheten skall drivas med full kostnadstäckning. Det beslut som togs under våren 1985 innebär att luftfartsverket nu har bättre möjligheter att tidsmässigt anpassa sina investeringar. Ett flertal utredningar har tidigare genom åren studerat luftfartsverkets funktion och organisation, bl.a. 1963 års luftfartsutredning , flygtrafikledningskommittén och luftfartsverksutredningen . I samtliga utredningar har framkommit det angelägna i att flygsäkerhetsfrågorna ställs under en myndighets totalansvar och att det vore en fördel att de kunde behandlas avskilda från de ekonomiska hänsyn som följer med affärsverksformen. Utvecklingen har således gått mot en mer självständig ställning för flygsäkerhetsområdet inom luftfartsverket och också större självständighet och ansvar för flygplatsorganisationen, dock utan att steget har tagits att frikoppla nämnda funktioner. Den vid 1984/85 års riksmöte beslutade omorganisationen av luftfartsverket borde ha gått längre och helt skilt myndighetsenheterna från rörelseenheterna. Ett beslut av riksdagen att skilja myndighetsfunktionen från verksfunktionen skulle med säkerhet ha inneburit fördelar. Därför har vi i reservation 2 begärt förslag om detta, och jag ber att få yrka bifall till denna reservation. Enligt vår mening skulle en stark marknadsinriktning av de statliga flygplatserna vara värdefull, och en större självständighet skulle uppnås om myndighetsfunktionen frikopplades från den rörelsedrivande funktionen. Härigenom skulle det också bli möjligt att driva rörelsefunktionerna i bolagsform. Vi förordar en sådan lösning, och jag ber att få yrka bifall till reservation 3. Eftersom det krävs tillstånd att bedriva flygtrafik och för att få öppna nya flyglinjer, är inrikesflygets fortsatta utveckling beroende av vilken luftfartspolitik som myndigheterna tillämpar. Denna politik har enligt vår uppfattning hittills varit alltför njugg när det gäller att medge tillstånd för nya flyglinjer, beroende på den företrädesrätt till koncession som SAS och Linjeflyg genom det nordiska avtalet har. Först om SAS inte vill driva trafik på en linje i primärtrafiken finns det förutsättningar för andra flygbolag att bedriva verksamheten. Vi anser att det är angeläget att bestämmelserna är så utformade att de ger större utrymme att starta nya linjer såväl mellan orter i Sverige som till orter i främst de nordiska grannländerna. En sådan förändring skulle enligt vår uppfattning inte i något avseende kunna hota SAS och Linjeflygs mycket starka dominans på den svenska inrikesmarknaden. En liberalisering av flyget i avsikt att åstadkomma en ökad konkurrens är angelägen särskilt beträffande inrikesflyget, men också för att uppnå bättre flygförbindelser inom Norden. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall även till reservationerna 7 och 8 som är fogade till trafikutskottets betänkande nr 25.

Herr talman! Vad beträffar moderata samlingspartiets förslag att skilja ut den affärsdrivande delen i luftfartsverket från myndighetsdelen, vill jag påminna Sven-Gösta Signell om att regeringen på sätt och vis har erkänt att det vore den riktiga vägen att gå, eftersom man 1984 tog initiativ till en förändring av organisationen åt det hållet, dock utan att ta steget fullt ut. Det är ganska vanligt att verksamheten på flygplatser drivs i aktiebolagsform. Det sker t.ex. på Kastrup. Skälet är först och främst att affärsrörelseverksamheten inte skall sammanblandas med flygsäkerhetsfrågorna, som bör skötas separat. Det är särskilt viktigt att flygtrafikledningen är inkorporerad med flygsäkerhetsfrågorna och att den delen betraktas som en myndighet. Jag vill hänvisa till en dom i arbetsdomstolen 1983, där det förklarades att flygtrafikledningen inte hade haft strejkrätt om den hade betraktats som en myndighet. Detta är ganska vanligt i många länder, bl.a. i Nya Zeeland. Luftfartsinspektionen och flygledningen har en sorts kontrollfunktion, och den uppgiften skall inte sammanblandas med affärsverksamheten. Det kan t.ex. leda till att det sätts för höga avgifter på flygtrafikledning, som ju skall ta ut självkostnadspris, och för höga avgifter kan ha bromsande effekt på luftfartens utveckling. Detta diskuterades för flera år sedan i bl.a. flygtrafikledningskommittén, och de slutsatser som där drogs anser vi moderater fortfarande är riktiga. Luftfartsverket bedriver för övrigt numera en mycket stor del rent kommersiell verksamhet. Både för konkurrenternas skull och för den fria företagsamheten bör denna rent kommersiella verksamhet bedrivas i aktiebolagsform. Det vore dessutom bra för verket självt. Den övre gränsen på 50 milj.kr., som Sven-Gösta Signell tycker är så högt satt, räcker inte långt. Den är alldeles för låg, om luftfartsverket skall finansiera så pass stora investeringar som nu planeras. För övrigt anser vi att det är klart olämpligt att en regeringen underställd myndighet använder riksdagens organ, riksgälden, för att finansiera investeringar. Det bör alltså ske i separat bolagsform eller i aktiebolag.
Herr talman! Sven-Gösta Signell uppehöll sig länge vid koncessionsfrågorna, och jag förstår att det är besvärligt att försvara monopol och den typ av koncessioner som tillämpas inom inrikesflyget. Det är bra att SAS och Linjeflyg har ekonomisk styrka, att företagen går bra, men det är fel att de skall gå bra med monopolvinster. En bättre koncessionsgivning och en bättre konkurrens på de inrikes flyglinjerna skulle ge Sverige ett bättre inrikesflyg, som skulle vara till fördel för passagerarna.

Herr talman! Jag vill påpeka för Sven-Gösta Signell att affärsverksformen är tämligen unik för Sverige och att sådan här luftfartsverksamhet bedrivs i aktiebolagsform i en rad andra länder. Jag går därmed över till koncessionsfrågorna. Beträffande nödvändigheten av en liberalisering av trafikoch transportfrågorna tycks det numera råda en ädel tävlan. Både SAS och LIN säger sig företräda ökad konkurrens och liberalisering, likaså kommunikationsministern och utrikeshandelsministern, och det är bra. Eftersom EG så starkt och målmedvetet arbetar för en liberalisering tycker jag att socialdemokraternas attityd här i riksdagen förefaller något inkonsekvent. En ökad koncessionsgivning och fler bolag betyder fler resenärer, Sven-Gösta Signell. Jag vill också tala litet om inrikestrafiken. Problemet är att SAS har = Prot. 1986/87:132 ensamrätt på de tre stamlinjerna, som är SAS mest lönsamma. Linjen 27 maj 1987 Stockholm — Göteborg är t.o.m. lönsammare än hela det interskandinaviska Luftfart nätet. Eftersom bara tre sjundedelar av vinsten beskattas i Sverige genom moderbolaget ABA betyder detta att de svenska stamlinjerna så att säga subventionerar övrig trafik i Skandinavien. Det medgav också Sven-Gösta Signell. Detta system har vi låst oss för även i fortsättningen genom den ministeröverenskommelse fogad till konsortialavtalet som antogs för en tid sedan. Innan vi antog detta här i kammaren pågick en rad debatter runt om i Skandinavien. Bl.a. deltog SAS koncernchef i en debatt i Oslo där han uttryckte sin förvåning över den attityd man intagit. I både Norge och Danmark har man tryckt på om att inrikesflyget borde vara rent nationellt. Han sade med anledning av stamlinjerna i Inside SAS, nr 6, 1986 att ”det är bara Sverige som har nackdelar av samarbetet men det är det enda land som inte klagar”. Man kan då fråga sig varför svenska socialdemokratiska riksdagsledamöter inte inser att en förändring i riktning mot nationell inrikestrafik är till fördel för Sverige och att det är vår skyldighet att bevaka svenska intressen.

Herr talman! Jag har begärt ordet med anledning av att centern står bakom två av de reservationer som är fogade till föreliggande utskottsbetänkande. Som tidigare framhållits här i debatten har inrikesflygtrafiken ökat kraftigt under senare år. Ökningen har bl.a. varit en följd av att flyget genom riktade rabatter fått nya grupper av resenärer, exempelvis ungdomar, barnfamiljer och pensionärer. Flygets expansion innebär ökat utnyttjande, men även behov av ökad kapacitet på våra flygplatser. Centern tog upp dessa frågor under allmänna motionstiden i motion T712, som utarbetades av vår trafikkommitté. I den motionen behandlas bl.a. frågor om hur trafiken skall fungera på bästa sätt och hur vi på det mest ekonomiska sättet skall klara flygplatsbehovet inom Stockholmsområdet. Det är enligt vår mening väsentligt att så långt som möjligt utveckla inrikesflygnätet så att trycket på Arlanda kan minskas. Vi anger i motionen att det kan ske på två sätt. Den ena åtgärden kan vara att inrätta linjer för passagerartrafik direkt mellan orter, utan att gå via Arlanda. Det kan gälla t.ex. direktlinjer från mellersta Sverige och Norrland till Göteborg resp. Malmö. Den andra åtgärden gäller flygplatsfrågan i Stockholmsområdet, som har diskuterats här tidigare. Inom Stockholmsregionen diskuteras för närvarande frågan om ytterligare en flygplats vid sidan av Arlanda. Enligt vår mening är det riktigare att behålla Bromma för vissa delar av flyget än att binda sig för betydande investeringar i en ny flygplats. Med anledning av vår motion och en moderat motion har utskottets moderater och centerpartister i reservation 6 föreslagit att riksdagen nu skall göra ett uttalande om att Bromma flygplats bör finnas kvar. Bromma är en flygplats som efterfrågas av marknaden. Även om ett visst investeringsbehov finns på Bromma är det avsevärt mindre än vid varje annat alternativ. Slutsatsen i reservation nr 6 är att Bromma flygplats behövs och bör vara kvar för allmänflyget, för visst sekundärflyg och som en med Arlanda samverkande enhet. Vi hemställer att riksdagen skall göra ett uttalande om detta. Herr talman! Centern står tillsammans med moderaterna och folkpartisterna i utskottet även bakom reservationen 8. I den framhåller vi vikten av att vi även inom Sverige söker öka konkurrensen inom flygtrafiken. Möjlighe terna att liberalisera den nationella luftfartspolitiken bör därför bli föremål för förutsättningslösa överväganden. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservationerna 6 och 8.
Herr talman! Jag vill liksom Marianne Andersson göra en markering beträffande Trollhättan— Vänersborgs flygplats. I motion T722 har vi framhållit att det i längden är orimligt att invånarna i vissa regioner helt skall svara för sina flygplatsers underskott, medan andra regioner har statliga flygplatser eller kommunala flygplatser med statligt stöd. För några år sedan föreslogs i den s.k. RESULT-rapporten att flygplatserna i Växjö, Kristianstad, Trollhättan, Borlänge, Kramfors och Gällivare skulle få ingå i ett resultatutjämningssystem. I budgetpropositionen föreslås nu statsbidrag till bl.a. Borlänge, Kramfors och Gällivare. Skälen för detta är regionalpolitiska. Dessutom föreslår trafikutskottet att Växjö och Kristianstad får behålla sitt stöd enligt gällande avtal. Jag har naturligtvis inget att invända mot stödet till dessa flygplatser, men vill ändå peka på att Trollhättan— Vänersborgs flygplats nu är den enda av de tidigare nämnda sex flygplatserna som nästa budgetår blir helt utan statligt stöd. Det tycker jag är en ensidig negativ särbehandling. Jag menar att de flygplatser som föreslogs ingå i resultatutjämningssystemet både genom sin karaktär och sin omfattning är jämförbara med de statliga flygplatserna, men inte med de övriga kommunala flygplatserna som trafikeras med mindre flygplan och som har väsentligt mindre passagerarunderlag. Trollhättan— Vänersborgs flygplats beräknas i år få 110 000 passagerare, vilket kan jämföras med att få kommunala flygplatser, utöver de sex nämnda, har mer än 10 000—20 000 passagerare. Jag vill därför, herr talman, påpeka det viktiga i att den kommande översynen leder till att rättvisa skapas mellan de regioner som har och de som saknar statlig flygplats.

Herr talman! Flygets utveckling har präglats av en expansion, t.o.m. så stor att vi nu nått kapacitetstaket på många platser. Det visas inte minst av den debatt som pågått angående flygledarna i Stockholm och på Arlanda. Det har fört med sig att konkurrenskraften för många regioner har ökat liksom att beroendet av attraktionskraften för flyget också har ökat. Självfallet innebär detta att möjligheterna att ta regionala hänsyn och att låta olika regioner expandera har ett positivt värde. I detta sammanhang vill jag, herr talman, erinra om resultatutjämningssystemet flygplatserna emellan. Systemet RESULT skulle innebära ett stöd till flera flygplatser, bl.a. Borlänge, Gällivare, Kramfors, Kristianstad, Trollhättan och Växjö. Förra året sade trafikutskottet att en utredning om RESULT och resultatutjämningssystemet borde ske och att Kristianstad och Växjö i avvaktan på resultatet av utredningen borde få behålla de bidrag de enligt ett avtal redan har. Nu sägs i propositionen att bidrag endast bör komma i fråga för flygplatser i skogslänen. Resultatet av detta resultatutjämningssystem är i själva verket en stor orättvisa. Det är en orättvisa som hårt drabbar inte minst Trollhättans flygplats. Alla de övriga flygplatserna jag räknade upp skulle få vara med och dela på det statliga stödet, men inte Trollhättan-Vänersborgs flygplats. Det är en flygplats för en region som präglas av utveckling med ett Uddevalla i stark utveckling och med etablering av flera nya industrier, ett Lysekil med oljeraffinaderier och ett Bohuslän som omland, ett Trollhättan med en stark industriexpansion och Vänersborg som länsstad. Nu pågår diskussionen i området för en eventuell utbyggnad eller möjligen nybyggnad av en flygplats. Det borde förutsättningslöst kunna övervägas att en sådan flygplats blev statlig, men i avvaktan på ett sådant övervägande, som naturligtvis innebär flera olika principiella ståndpunktstaganden, borde ändå Trollhättan-Vänersborgs flygplats kunna ingå i resultatutiämningssystemet. Kerstin Gellerman har bl.a. medverkat till en motion i ärendet, T717. Herr talman! Jag yrkar bifall till den motionen.

Herr talman! Jag har inte för avsikt att ta upp en debatt i ärendet. Jag vill bara yrka bifall till den reservation som är fogad till betänkandet. Vi har tidigare i debatter behandlat frågan om trafikpolitikens utveckling, och det finns ingen anledning att nu ta upp en ny debatt, men vi menar att när regering och riksdagsmajoritet valt att bedriva utredningsarbetet inom kanslihusets väggar bör detta arbete kunna bedrivas inom ramen för ordinarie anslag.
Herr talman! Som Olle Grahn nämnde pågår för närvarande ett utredningsarbete inom kommunikationsdepartementet. Från borgerligt håll ville man ha en parlamentarisk utredning, men för att snabbt komma till skott och få fram förslag till riksdagen arbetar som sagt en utredning inom departementets väggar. Utredningsarbetet beräknas vara klart redan runt årsskiftet. Det intensiva arbete som har satts i gång kostar 4 milj.kr., och det är detta anslag det nu gäller. Herr talman! Jag yrkar bifall till propositionens förslag, innebärande bifall till trafikutskottets hemställan i betänkande 26.

Herr talman! Inte heller denna debatt är avsedd att bli någon lång eller svår holmgång mellan de olika uppfattningarna. Vi har tänkt att kunna framföra våra synpunkter och yrkanden så att förslagen kommer upp till behandling på ett riktigt sätt. Jag vill ändå nämna motiven till att vi har motionerat och yrkat avslag på förslaget om förändring av investeringsgarantierna. Investeringsgarantierna var tänkta att skydda svenska investeringar i länder som motsvarar de biståndsmål som är uppsatta. De skulle på så sätt medverka till en positiv utveckling i utvecklingsländer. Det har varit svårt att utnyttja garantierna. Under tolv år har nästan inga ansökningar kommit in, och nu har man tänkt sig att ändra reglerna för investeringsgarantierna så att de skall omfatta alla länder. Det anser vi vara onödigt och tycker att det vore bättre att i stället omarbeta reglerna så att de uppfyller de mål som från början sattes upp för investeringsgarantierna och så att de harmonierar med målet för svensk biståndspolitik. På så vis skulle insatsen kunna nyttiggöras; den vore i och för sig värdefull om den kom till användning. Att vi inte tycker att man skall gå den andra vägen och låta investeringsgarantin gälla alla länder beror på att det inte kommer att gynna de länder som tidigare inte har kunnat tillgodogöra sig investeringsgarantierna. Framför allt finns det inget behov av att stödja eller skydda investeringar generellt sett. Det sker i dag en enorm utveckling av svenska företags investeringar i utlandet. Under 1980-talet har i löpande värde summan av utlandsinvesteringarna niodubblats, och bara mellan åren 1985 och 1986 skedde nära nog en fördubbling av de svenska utlandsinvesteringarna. Tillstånd gavs till att investera 35 miljarder kronor utomlands. Numera behöver man som bekant inte låna upp pengar utomlands eller söka tillstånd för att föra ut pengar från Sverige. Det finns en reservation till betänkandet, som Jörn Svensson har formulerat. Där framhåller vi att detta förslag inte bör genomföras. I stället bör investeringsgarantisystemet omprövas med sikte på att det, som det från början var tänkt, skall bli ett verksamt instrument för svenskt bistånd till utvecklingsländerna. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservationen.

Herr talman! I näringsutskottets betänkande 27 behandlas dels en proposition om investeringsgarantier, dels en motion från vpk som väckts med anledning av propositionen. År 1968 inrättades efter beslut i riksdagen ett system med statliga investeringsgarantier som ett biståndspolitiskt instrument. Dessa garantier skulle inte i första hand täcka kommersiella utan politiska risker, t.ex. risker för nationalisering. Från början kunde garantier inte lämnas för investeringar annat än i de länder som var huvudmottagare av svenskt bilateralt bistånd. År 1979 utvidgades länderkretsen. Men om ett land utanför programlandskretsen skulle komma i fråga måste landets utvecklingsplaner vara förenliga med den svenska biståndspolitikens mål. Som Hans Petersson i Hallstahammar påpekade har investeringsgarantisystemet i praktiken inte blivit utnyttjat. Det är tolv anmälningar som har kommit in till exportkreditnämnden sedan 1968, men inget ärende har inneburit att en garantiförbindelse har utfärdats. Mot bakgrund av detta och med anledning av ett beslut i Världsbanken om inrättande av ett multilateralt investeringsgarantisystem föreslår regeringen nu vissa ändringar i de gällande reglerna. En huvudpunkt i propositionen är att systemet i fortsättningen skall gälla alla länder. Men man gör också en mycket viktig markering, nämligen att garantier inte bör medges i ett land där förhållandena ”upplevs som direkt stötande” eller där det förekommer kränkningar av mänskliga rättigheter. Att man nu utökar kretsen av länder innebär också att investeringsgarantisystemet kan vara av intresse för vissa s.k. statshandelsländer. Hittillsvarande erfarenheter och önskvärdheten att göra en anpassning till det multilaterala investeringsgarantisystemet talar enligt utskottsmajoritetens mening för att regeringens förslag bör godtas. En ändring av riktlinjerna för garantisystemet mot ett mer generellt tillämpningssätt minskar inte u-ländernas möjlighet att dra nytta av systemet. Dessutom, herr talman, kommer säkert den vidgade garantigivningen att positivt medverka till en ökad export av varor och tjänster från vårt land. Det innebär som vi ser det en stabilisering av samhällsekonomin och sysselsättningen. Herr talman! Jag ber med det anförda att få yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationen och vpk-motionen.

Herr talman! Huvuddelen av det svenska biståndet går i dag till de länder med vilka vi har särskilt avtal om samarbete. Med den utvidgning av investeringsgarantisystemet som här har föreslagits får vi större möjligheter att utveckla våra kontakter, inte minst med u-länder utanför den något trånga krets av huvudmottagarländer som vi i dag har. Därför är förslaget bra, och jag yrkar bifall till det.

Herr talman! Till näringsutskottets betänkande om tilläggsbudget II har vi moderater fogat en reservation, nr 1, som jag till att börja med ber att få yrka bifall till. Vi anser att det finns anledning för regeringen att pröva möjligheterna att avveckla det svensk-norska industriella samarbetet i form av en särskild fond. Vi tycker inte att det finns anledning att tillföra den ytterligare kapital. Skälet är huvudsakligen att det har varit svårt för fonden att få några sökande som velat ha stöd från fonden. Det står uttryckligen i propositionen att man först efter en intensiv informationskampanj kunnat få några sökande. Därmed anser vi att det inte finns någon anledning att tillskjuta ytterligare kapital utan att man i stället bör försöka få till stånd en avveckling av den.

Herr talman! Vi behandlar nu näringsutskottets betänkande 1986/87:28 om anslag på tilläggsbudget II inom industridepartementets och miljöoch energidepartementets område. Till betänkandet finns endast tre reservationer. I den första föreslår moderaterna en avveckling av fonden för svensk-norskt industriellt samarbete, och initiativet till detta skall tas av Sverige. Detta förslag ter sig något märkligt då mer än hälften av de svenska företag som erhållit stöd av fonden tillhör kategorin små och medelstora företag. Det är märkligt mot bakgrund av den debatt som fördes i kammaren om näringspolitiken på 1990-talet, där moderaterna anklagade oss socialdemokrater för en storföretagsvänlig politik. Majoriteten i utskottet anser emellertid att fonden har stor betydelse för det svensk-norska samarbetet. Därmed yrkar jag avslag på reservation nr 1. I reservation nr 2 från centerpartiet föreslås att Procordia Nova befrias från att i sin verksamhet ta ett regionalt ansvar, men företaget skall då erlägga ytterligare 15 milj.kr., totalt alltså 50 milj.kr. till fonden. Från utskottsmajoritetens sida anser vi dock att den i propositionen redovisade överenskommelsen skall godtas. Därför yrkar jag avslag på reservation nr 2. I reservation nr 3, också den från centerpartiet, föreslås att avvecklingen av forskningsreaktorn inte i fortsättningen skall täckas av skattemedel. Detta ter sig något underligt. När riksdagen helt nyligen fattade beslut om den totala anslagssumman var det beslutet enhälligt. När regeringen nu för samma ändamål begär ett tilläggsanslag så skulle detta behandlas på ett helt nytt sätt! Herr talman! Det kan inte vara rimligt. Därför yrkar jag avslag på reservation 3. Slutligen: Mina yrkanden är alltså bifall till näringsutskottets hemställan i betänkande nr 28 och avslag på de tre reservationerna.

Herr talman! Folkpartiets inställning är att ingångna avtal skall hållas. Vi har uppfattat det så att moderata samlingspartiet i allmänhet delar den uppfattningen. Vi har gemensamt markerat den inställningen, t.ex. när det gäller ersättning till de kärnkraftsföretag som fick förluster på grund av förseningar i uppförandet av anläggningarna. Den påfyllnad av kapital till den svensk-norska industrifonden som här har föreslagits står helt i överensstämmelse med det avtal som har träffats. Vi anser alltjämt — till skillnad, uppenbarligen, från moderata samlingspartiet — att ingångna avtal skall hållas. Bifall till utskottets hemställan!

Herr talman! Då tycker jag att Hadar Cars skall titta litet närmare på den. Det sägs att vi nu bör avslå framställan om kapitaltillskott för att i stället ta upp förhandlingar om att avveckla fonden. Kan man inte få till stånd en uppgörelse med norrmännen får man självfallet följa upp avtalet och då anslå de medel som behövs.

Herr talman! 1985 bildades Procordia Nova genom en samordning av verksamheterna i Svetab och Svenska utvecklings AB, två dotterbolag inom Procordia, f.d. Statsföretag. Svetab har tidigare haft ett ansvar för regional investeringsverksamhet med inriktning på små och medelstora företag. Denna verksamhet har bedrivits i regionala investmentbolag. Affärsidén för investeringsverksamheten har varit att bolagen skulle medverka i expansiva och utvecklingsbara småföretag i regionalt utsatta områden genom tidsbegränsat delägarskap i minoritetsställning kombinerat med fortlöpande affärsutveckling. Denna verksamhet har varit positiv och haft betydelse för en regional utveckling och för att skapa nya jobb i sysselsättningssvaga regioner i landet. Nu vill Procordia Nova befrias från att i sin verksamhet ta ett särskilt regionalt ansvar. Från centerns sida kan vi i och för sig acceptera detta med hänsyn till den ändrade organisationen och verksamhetsinriktningen. Men det innebär att denna typ av verksamhet måste tas över av andra organ, för behovet av regionala insatser ökar ju hela tiden på grund av socialdemokraternas misslyckade regionalpolitik. Riksdagen har tidigare beviljat Svetab 70 milj.kr. för dess regionala verksamhet. Av dessa återstår i form av aktiekapital och reservfond i de regionala utvecklingsbolagen 35 milj.kr. Procordia vill nu köpa sig fria från sitt regionalpolitiska ansvar genom att återbetala dessa 35 milj.kr. till staten. Centerpartiet anser att detta inte är tillräckligt för att Procordia skall befrias från sitt regionala ansvar. De återstående 35 miljoner kronorna av de 70 bör rimligtvis har gett en viss avkastning under den tid som de har disponerats, och denna avkastning bör nu komma statskassan till godo. Vi föreslår därför att nya överläggningar tas upp mellan staten och Procordia i syfte att få till stånd en extra utdelning som Procordia lämnar till staten; den skall då inte vara 35 milj.kr. utan 50 milj.kr. Vidare föreslås i betänkandet att 23,2 milj.kr. skall anvisas för att täcka Studsvik Energiteknik AB:s kostnader för mellanlagring av radioaktiva bränsleelement och bränslerester från den nedlagda R 1-reaktorn, Ågestareaktorn och forskningsverksamheten i Studsvik. Tidigare har riksdagen anvisat drygt 76 milj.kr. för avveckling av forskningsreaktorer. Med det nu föreslagna beloppet uppgår således dessa avvecklingskostnader till nära 100 milj.kr. Vi tycker att det är rimligt att betrakta kostnaderna för dessa forskningsreaktorer som en utvecklingskostnad för kärnkraften. Totalt har under årens lopp åtskilliga miljarder av skattemedel satsats på forskning och utveckling av kärnkraften. Det är orimligt att fortsätta att ta ut dessa kostnader via skattsedeln. Kärnkraften bör själv bära kostnaderna för förvaring av dessa restprodukter från forskningsoch utvecklingsverksamheten. Dessa kostnader bör därför täckas av de avgifter som tas ut på all kärnkraftsproducerad el för att bestrida kostnaderna för såväl avveckling av kärnkraften som förvaring av utbränt kärnbränsle och övriga restprodukter. Med det anförda, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationerna 2 och 3 i betänkandet.

Herr talman! I näringsutskottets betänkande 1986/87:32 finns en moderat reservation, nr 5. Det är en reservation som går tillbaka till det beslut som riksdagen fattade hösten 1982 om ett femårigt prospekteringsprogram på 300 milj.kr. Vi moderater var motståndare till detta då, och vi är det fortfarande under den tid som prospekteringsprogrammet genomförs. Vi följer alltså vårt tidigare ställningstagande i denna fråga. Med hänvisning till tidigare förd debatt i exakt samma fråga under tidigare år ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservation 5.

Herr talman! Grunden för en mineralpolitik för Sverige bör enligt vpk:s mening vara minskat internationellt beroende, minskad sårbarhet, långsiktighet och samhällsekonomiska bedömningar. Utifrån de grundsatserna har vpk formulerat sina motioner om mineralpolitiken. Vi har också ansett det viktigt att utveckla den bakteriella mineralutvinningsmetoden, att få ett nationellt program för gruvnäringen, att få ett särskilt program för utvecklingen vid LKAB mot ett större och vidare produktprogram och att äntligen det mineraltekniska utvecklingscentrumet inrättas i Luleå. Vi vill också att särskilda, riktade insatser görs mot Västerbottens gruvfält i samarbete med Boliden. Vi anser att de statsägda gruvorna i Västerbotten, som drivs av Boliden, skall få drivas även i fortsättningen. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till samtliga vpk-reservationer i detta betänkande.

Herr talman! Jag hade tänkt belysa gruvindustrins situation och även återge några av de åtgärder som vidtagits av regeringen för att förhindra alltför tidig befarad avveckling av den svenska gruvnäringen. Detta får dock anstå tills vidare. Jag inskränker mig i stället till att kortfattat beröra reservationerna i betänkandet. Vid detta betänkande har fogats 16 reservationer, av vilka vpk svarar för 15 och moderaterna för 1. Så gott som samtliga av dessa reservationer har varit föremål för riksdagens ställningstagande och även avslagits under de senaste åren. Samma skäl som tidigare kan i dag anföras för ett yrkande om avslag. Detta gäller främst de fyra första reservationerna. De två efterföljande reservationerna berör de statliga insatserna för prospektering. Moderaterna vill att anslaget till NSG för bl.a. prospektering skall minskas med 20 milj.kr., medan vpk i sin reservation vill att programmet för utökad prospektering skall tillföras ytterligare 204 milj.kr. utöver de 96 milj.kr. som regeringen föreslår i forskningspropositionen. Enligt utskottsmajoritetens uppfattning är de belopp som föreslagits av regeringen väl avvägda. Med hjälp av dem kan prospekteringsverksamheten även framdeles hållas på en hög nivå. Vad sedan de två reservationerna om industrimineraler och reservationen om legeringsmetaller beträffar har utskottet mycket utförligt redovisat vad som gjorts, vad som är aktuellt och vad man har för avsikt att göra. Utöver — Prot. 1986/87:132 det har jag inte mer att tillägga utan yrkar avslag även på dessa reservationer. — 27 maj 1987 Reservationen om ett mineraltekniskt centrum var också föremål för riksdagens ställningstagande så sent som förra året. Detsamma bör ställningstagandet bli även nu, nämligen avslag på reservationen, då ytterligare satsningar nu görs på forskning och utveckling och dessa kommer bl.a. Luleåregionen till del. Det förslag om ett sådant centrum som Norrbottendelegationen på sin tid aktualiserade har ej förts fram som ett förslag från SGU. Reservationerna om vissa särskilda projekt såsom zinksmältverk i Örebro län, avfallshögarna i Garpenberg och järnsvampverk i Norrbotten och Bergslagen har också varit föremål för riksdagens ställningstagande tidigare. Inget har hänt sedan den tidpunkt som skulle vara av avgörande betydelse för en ändring av tidigare ställningstaganden, varför jag yrkar avslag också på dessa reservationer. Slutligen, herr talman, begärs i de återstående reservationerna ett utvecklingsprogram för gruvnäringen, åtgärdsprogram för gruvnäringen i Västerbotten och utvecklingsprogram för LKAB. När riksdagen kommer att fatta beslut om detta betänkande blir det ett beslut om fortsatta satsningar på prospektering, geologisk kartering samt forskning och utveckling. På viktiga punkter har således, inom ramen för ett investeringsoch utvecklingsprogram för mineralområdet, åtgärder vidtagits som på många punkter väl överensstämmer med reservationerna. Utskottet räknar också med att regeringen föranstaltar om en skyndsam analys och en samlad bedömning av marknadsförutsättningarna för olika mineralråvaror. Underlaget för den här analysen kan exempelvis de fackliga organisationerna, berörda företag och internationell expertis bidra med. Med detta material som grund kan vi få ett klarläggande om vad som skall göras för att utveckla vår gruvnäring och för att klara den alltmer hårdnande konkurrensen.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
Herr talman! Det är klart att man alltid kan säga som Bruno Poromaa, att insatserna för prospekteringen är tillräckliga. Men jag var själv på den gruvkonferens som hölls i Västerbotten, och där visades med all önskvärd tydlighet att insatserna var alldeles för blygsamma och att det behövdes långt större belopp än vad regeringen föreslår. Det finns ingen anledning att mera djupgående belysa åsiktsskillnaderna mellan Bruno Poromaa och mig i den här debatten. Jag tror inte att han kan övertala mig, och jag bedömer att jag inte kan övertala honom. Men min åsikt om behoven är välgrundad. Man borde alltså få genomslag för motionerna i stället för avslag på dem.
Herr talman! Samhället bidrar i stor omfattning till prospekteringsverksamheten. Det är någonting nytt, som man började med efter det att vi fick regeringsansvaret. Jag har noterat att i en av reservationerna yrkar vpk på nationalisering av 95 bl.a. Bolidenbolaget, som är ett privat företag. Samma reservant yrkar också på att prospekteringsinsatserna skall öka inom det bolag som vpk har för avsikt att nationalisera. Jag tycker att företagen måste ta sin del av prospekteringskostnaderna, och det har de gjort. Utskottsmajoriteten räknar också med att företagen även framdeles får ta en stor del av kostnaderna för prospekteringsverksamheten.
Herr talman! Självfallet skulle inte vpk:s mening om ökade prospekteringsinsatser förändras, om man nationaliserade Boliden. Det är ju orimligt att vi skulle ändra oss då.
Herr talman! Genom att sätta ett nytt prospekteringsprogram i sjön har regeringen tagit ansvar för förnyelsen av malmbasen i Sverige, och det är alldeles utmärkt. Men tyvärr, anser jag, lever inte de svenska gruvföretagen upp till samma ansvar som staten har tagit på sig i det här fallet. I måndags underströk industriministern här i kammaren vikten av att det är industrialister som sköter svenskt näringsliv och inte ”klippare”. När det gäller gruvhantering är det kravet ännu viktigare. Uthållighet och långsiktighet är helt fundamentala egenskaper. Bolidens nya ägare är i och för sig industrialist, men han har tydligen inte alls den uthållighet som behövs just i gruvbranschen. I Garpenberg bedriver man rovdrift, och man har avvecklat den mellansvenska prospekteringsenheten. Kunniga och lojala prospekterare ställs utan arbete, trots att regeringen nu ställer upp med nya prospekteringspengar. Aspekter av den här problematiken är berörd i motionerna N146 och N392. Motionskravet om nya prospekteringspengar är tillgodosett, men jag vill också påpeka vikten av att man använder samma fördelningsmotiv framgent som man har gjort under det gamla prospekteringsprogrammet. Jag tror också att det är nödvändigt att regeringen gör ordentligt klart för företagen vad som krävs av just gruvföretag. Lever inte företagen upp till de kraven, måste andra lösningar övervägas.

Herr talman! I motionerna N144 och N422 har vi motionärer aktualiserat frågan om en intensifierad jakt på mineralfyndigheter i Värmlands län. Vi menar att Bergslagen är ett intressant mineralområde, och inte minst inom Värmlands län finns det en rad intressanta indikationer på mineralfyndigheter av varierande art. Prospekteringen har hittills omfattat fältrekognosering, blockletningar, geokemiska undersökningar samt kärnborrning. Nu återstår att närmare analysera fynden. Det finns intressanta indikationer på guldförekomster i länet. I Glava finns en rad intressanta zoner i vad gäller sulfidmalm. Det gäller nu att närmare kartlägga berggrunden för en mer systematisk malmbiologisk genomgång av alla de intressanta zonerna. De allra intressantaste fynden finns i Filipstads bergslag, men även i Arvika och Säffle kommun och i Glava och Nysäter finns det en rad intressanta förekomster av guld. Även i Skackelåsen, norr om Ekshärads kyrka, och vid Bygrävlan, nordväst om Sunne kyrka, finns indikationer på bl.a. volframfyndigheter. Det är av största vikt att NSG:s påbörjade arbeten ges högsta prioritet i den fortsatta mineraljakten i Värmlands län. Bergartskartan har blivit försenad i ett par omgångar, av olika skäl, och det finns många hemma i Värmland som frågar sig: När kommer den här berggrundskartan? Vad säger då utskottet när det gäller berggrundskartan? Jo, att den borde kunnå föreligga i tryckt skick vid årsskiftet 1989-1990. Vi motionärer hoppas att den uppgiften är riktig och att kartbeskrivningen kan ges ut ett par år efter den tidpunkten. Men då är vi inne på 1990-talet, kanske 1992 eller 1993. Det är beklagligt att berggrundskartan har försenats på grund av olika omständigheter som jag inte här närmare behöver gå in på. Vad gäller upprustningen av laboratoriedelen i Bergsskolan i Filipstad är det mycket viktigt att laboratoriet ges en ändamålsenlig utrustning, så att mineraljakten i länet kan följas upp. Men utskottet är rätt kallsinnigt och säger att någon särskild åtgärd från riksdagens sida inte är påkallad med anledning av motionen. Jag vill då uppmana de övriga huvudmännen, Jernkontoret och andra, att omgående ta itu med de här angelägna investeringarna. Herr talman! Det är viktigt att samhället ökar resurstilldelningen för en ökad prospektering efter basmetaller och ädelmetaller i Bergslagen. Det finns en rad intressanta fynd som nu bör bearbetas och analyseras. Därför är det viktigt att NSG och SGAB kan påskynda prospekteringen. Det är också viktigt, som här tidigare har sagts, att det sker en samordnad mineraljakt och en samordning av prospekteringsinsatserna inom Bergslagen. Vi motionärer förutsätter att jakten på länets ädelmetaller fortsätter med oförminskad styrka och att NSG och SGAB skall kunna hitta och snabbt analysera vissa av myrmarkernas och skogarnas slumrande mineralfyndigheter, som många värmlänningar hoppas och tror finns i olika delar av vårt län.

Herr talman! När vi för ett år sedan här i kammaren debatterade den numera närmast traditionsenliga förlängningen av valutaregleringen med ett år, hade läget plötsligt förändrats. Fullmäktige i riksbanken hade just i sitt remissyttrande över valutakommitténs betänkande förklarat, att en successiv avreglering av valutapolitiken borde inledas. Och regeringen hade i kompletteringspropositionen ställt upp bakom den avvecklingsplan som riksbanken skisserade. I det läget var vi på den borgerliga sidan beredda att tillstyrka en förlängning med ett halvår för att regeringen under hösten skulle få tillfälle att återkomma med en mer detaljerad redovisning av planerna för avregleringen. Finansutskottets och riksdagens socialistiska majoritet, som föreföll ha betydande svårigheter att hänga med i de snabba svängarna, drev dock igenom den sedvanliga ettårsförlängningen. Nu, så här ett år efteråt, måste jag tyvärr konstatera att de käcka parollerna inte har avsatt särskilt stora resultat. Visserligen har det första steget tagits med frisläppet av företagens direktinvesteringar utomlands. Men sedan har det hakat upp sig redan med det andra steget, som skulle innebära rätt för svenskar att förvärva utländska aktier. Och de valutapolitiskt ansvariga har klargjort att så långt som till frisläpp av portföljsinvesteringar är de över huvud taget inte beredda att gå. Någon fullständig avreglering skulle det således inte kunna bli inom valutaområdet. Ordningen är därmed återställd. Den regleringsvänliga majoriteten i finansutskottet kan med illa dold förtjusning än en gång vidarebefordra ett förslag från regeringen om ytterligare en ettårig förlängning. Inget tecken till tvekan framträder huruvida åtgärden ens är laglig. Ty som aktiefrämjandet framhållit i en skrivelse till finansutskottet kan det med fog ifrågasättas om fortsatt valutareglering verkligen — i enlighet med kravet i gällande beredskapslagstiftning — främjar viktiga samhällsekonomiska mål. Vi borgerliga ledamöter i finansutskottet anser inte det. Därför yrkar vi avslag på förslaget om förlängning, vilket skulle betyda att hela valutaregleringen upphör att gälla den 1 juli i år. För detta ställningstagande talar för det första Sveriges egna erfarenheter. När man avreglerar en bit i taget, uppstår det helt naturligt anpassningsrörelser. Problemet är att de åtgärder som står på riksbankens program bara ger upphov till utåtgående valutaströmmar. Utlänningar har ju redan sedan tidigare rätt att t.ex. göra direktinvesteringar och köpa aktier i Sverige. Om däremot hela valutaregleringen avskaffas i ett enda slag, uppkommer strömmar i båda riktningarna, och de anpassningsproblem som kanske ändå uppstår kan klaras av på betydligt kortare tid. För det andra pågår det nu runt omkring oss en snabb utveckling mot fria kapitalrörelser över gränserna. Vi svenskar har helt enkelt inte råd att dröja oss kvar i en drömvärld, där vi försöker avskärma oss i tron att vi kan göra som vi själva vill. Låt mig ge några aktuella exempel som belyser detta. Inom EG pågår nu skapandet av en enda marknad för bl.a. finansiella tjänster. Kommissionären Willy de Clercq var nyligen i Sverige och framhöll att vi inte skall räkna med att kunna åtnjuta tullfrihet för våra varor, om vi fortsätter att skydda vår kapitalmarknad. Man kan inte både äta kakan och ha den kvar, som han uttryckte det. Vidare håller de olika aktiebörserna i Europa på att skapa en gemensam aktiemarknad för att kunna konkurrera med USA och Japan om det internationella kapitalet. Man vill gärna ha med Stockholm i detta samarbete. Men en självklar förutsättning är då att svenskar fritt kan handla med aktier över gränserna. Med bevarad valutareglering skulle vi få stå vid sidan av. Den borgerliga linjen att helt avskaffa valutaregleringen tillgodoser också automatiskt motionskraven på en gemensam nordisk aktiemarknad och lättnader i villkoren för utlandslån. Herr talman! Vi har nu en hög och långsiktigt stigande räntenivå i Sverige. Det fördyrar statsskulden och verkar avhållande på investeringsviljan i näringslivet. En följd av valutaregleringens fullständiga avveckling skulle bli att valutautlänningar får köpa svenska kronobligationer. Vi behöver då inte längre begagna den omväg det innebär att med hjälp av ett högt ränteläge locka svenska företag att låna utomlands till placeringar i svenska statspapper. Den socialistiska utskottsmajoriteten är uppenbarligen rädd att detta skulle leda till spekulativa valutaflöden. Men även inhemska placerare kan börja misstro den svenska kronans framtida ställning. Då säljer de sina statsobligationer och betalar tillbaka utlandslånen. För att återställa ordningen krävs även i detta fall en höjning av den svenska räntenivån. Bäst är naturligtvis ändå att föra en sådan ekonomisk politik att det aldrig blir anledning till oro. Beträffande valutapolitiken anser vi moderater att kronan bör ges en fastare förankring än vad den nuvarande valutakorgen kan erbjuda. Genom dess konstruktion har den fallande dollarkursen medfört en successiv svensk smygdevalvering, vilket är en stor del av förklaringen till den stora löneglidningen och därmed den alltför snabba kostnadsstegringen i vårt land. En anknytning till det europeiska monetära systemet skulle ge ökad stabilitet och underlätta arbetet på att föra ned takten i löneoch prisstegringen till andra länders nivå. Som framgår av vad jag hittills sagt vill vi på den borgerliga sidan kraftigt begränsa arbetsuppgifterna för valutastyrelsen inom riksbanken i framtiden. Men oavsett detta bör alla dess ledamöter utses på grundval av kompetens. Den nuvarande ordningen med särskilda intresseföreträdare skall således upphöra. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till alla de reservationer som moderata ledamöter fogat till finansutskottets betänkande 27.

Herr talman! Valutaregleringen är liksom prisregleringslagen en kvarleva från tiden för andra världskrigets utbrott. Det är fråga om beredskapslagar som egentligen kräver extraordinära lägen för att de skall gälla. Icke desto mindre har vi haft valutareglering ända sedan den tiden, och vi har det fortfarande. I den proposition som behandlas i finansutskottets betänkande 27 begär regeringen på uppmaning av riksbanken att ett antal paragrafer i valutalagen skall fortsätta att gälla ett år till. I den gemensamma borgerliga reservationen 1 yrkar vi avslag på detta och kräver att valutaregleringen upphör. Om det yrkandet skulle vinna kammarens bifall, skulle därmed valutaregleringen faktiskt upphöra att gälla den 1 juli i år. Herr talman! Det finns ett digert utredningsarbete som enligt min uppfattning på ett övertygande sätt visar att valutaregleringen inte är ett effektivt penningpolitiskt medel. I och för sig finns det många som tycker att det här tjocka utredningsbetänkandet egentligen inte skulle ha behövts — det borde vara uppenbart för alla att en valutareglering inte kan stoppa valutaflöden. Som alla vet har vi haft ett antal s.k. valutakriser under efterkrigstiden, trots att vi hela tiden har haft en reglering, tidvis faktiskt hårdare än i dag. I viss mån kan man dra slutsatsen att riksbanken delar den här uppfattningen, eftersom det har genomförts vissa liberaliseringar under årens lopp. Det är nu de sista stegen som fattas — men dem vill man på den socialistiska sidan inte ta. I propositionen säger statsrådet att han i och för sig vill ha fortsatt avreglering, men det måste gå långsamt. Och även i ett längre perspektiv vill regeringen uppenbarligen ha kvar ”de delar av regleringen som behövs för att det skall vara möjligt att föra en effektiv penningpolitik och att begränsa spekulativa valutaflöden”. Exakt den formuleringen upprepas av majoriteten i finansutskottet. Jag skulle egentligen kunna skriva under på detta — de delar som behövs är nämligen inga delar. Vi i folkpartiet anser att valutaregleringen är skadlig genom att den har negativa effekter på samhällsekonomin. Detta är en principiell uppfattning, om vilken det sannolikt inte går att övertyga majoritetens talesman här i dag. Icke desto mindre tror jag att han och flera med honom kommer att finna att Sverige om några år har gjort sig av med valutaregleringen, utom som en ren beredskapslagstiftning. Det kommer nämligen att vara nödvändigt att avskaffa valutaregleringen för att Sverige inte skall hamna utanför den expansiva finansiella och reala utvecklingen i Europa. Där håller man på — i de flesta fall har det redan genomförts — att avskaffa sina valutaregleringar. Faktiskt är det också så, att ingenting förskräckligt har hänt när så har skett. Vad regleringen möjligen kan åstadkomma är att skjuta upp en valutakris något, dvs. för en tid dölja att det finns underliggande obalansproblem. Det praktiska resultatet av detta blir att de nödvändiga åtgärderna försenas. Detta är naturligtvis inte bra. Till detta kommer att den liberalisering som faktiskt har skett har skett för utgående kapitalrörelser. I praktiken har det alltså blivit lättare att föra ut pengar från Sverige. Det vore naturligtvis mycket rimligare om liberaliseringen åtminstone gällde i båda riktningarna, dvs. att det också blev lättare för utlänningar att föra pengar till Sverige. Man kan faktiskt förmoda att den höga svenska räntenivån delvis är en följd av att valutaregleringen är asymmetrisk, dvs. hårdare när det gäller överföring av pengar in till Sverige än ut från Sverige. Om man avskaffade regleringen och gjorde det tillåtet för utlänningar att köpa svenska kronobligationer skulle det uppstå en press nedåt när det gäller den svenska räntan. Alla bedömer det som mycket angeläget att få en sådan sänkning av räntenivån till stånd. Många har uttryckt en sådan ambition. Inte minst har man gjort det från organisationer som är närstående den socialistiska majoriteten i utskottet, framför allt därför att man därigenom skulle stimulera investeringar och tillväxt. Men det räcker inte med att vilja ha en sådan stimulans, utan man måste också vidta åtgärder. Ett slopande av valutaregleringen är enligt min mening en sådan åtgärd. Herr talman! I betänkandet föreslås också en ändring av sammansättningen av valutastyrelsen. Eftersom de borgerliga partierna anser att regleringen skall avskaffas blir sammansättningen av valutastyrelsen mindre intressant. Vi anser emellertid att det är viktigt att ledamöterna är rättsligt och ekonomiskt sakkunniga på det område som behandlas, eftersom frågor av stor betydelse för enskilda människor och företag avgörs av valutastyrelsen. I den borgerliga reservationen 4 har vi föreslagit att det skall vara sju ledamöter i valutastyrelsen — lika många vid behandlingen av alla ärenden. Det ger inte utrymme för särskilda fackliga representanter. Men vi anser inte heller att valutastyrelsens arbete är en facklig angelägenhet utan en strikt myndighetsutövning. I betänkandet tas även två motioner upp i vilka det krävs liberalare regler för en nordisk aktiemarknad och bättre villkor för återbetalning av utlandslån för företagen. Den senare motionen har folkpartiet väckt. Önskemålen i dessa motioner blir automatiskt tillgodosedda i och med att vi anser att hela regleringen skall avskaffas. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservationerna 1, 3, 4, 6, 7 och 8.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

I reservation 6 behandlas de anställdas inflytande i företagen, i reservation 7 den gemensamma nordiska aktiemarknaden och i reservation 8 villkoren för utlandslånen. Lars Tobisson och Anne Wibble har redogjort för de motiv som ligger bakom det ställningstagande som centerpartiet tillsammans med moderata samlingspartiet och folkpartiet har gjort när det gäller dessa frågor. Jag kan instämma i de argument som de har anfört till stöd för de nämnda reservationerna. Utöver detta skulle jag vilja göra några ytterligare påpekanden. När en viss avreglering har påbörjats genom de beslut som har fattats hittills kan man konstatera att det har haft bra effekter och att det egentligen skulle finnas anledning att skynda på avskaffandet av valutaregleringen. Vi vill också speciellt trycka på värdet av att vi skulle kunna etablera en lägre räntenivå i vårt land om vi avskaffade valutaregleringen. Den räntenivå som vi i dag har utgör naturligtvis ett hinder för investeringar, vilket kanske är det viktigaste argumentet. Men en lägre räntenivå skulle också förbilliga statsskulden och därmed direkt påverka budgetunderskottet. Inte minst när det gäller människors möjlighet att ha en bra bostadsstandard vet vi, från diskussionerna om bostadspolitiken, att direkta räntebidrag och lägre skatteunderlag på grund av underskottsavdragen för räntor osv. betyder en kostnad för statsverket på bortemot 30 miljarder kronor. Det är därför ett oerhört angeläget mål för den ekonomiska politiken att få en lägre räntenivå. Vi har under tidigare år sagt att det skulle vara värdefullt om man avskaffade valutaregleringen åtminstone mellan de nordiska länderna. Eftersom jag bor nära gränsen till Norge kan jag konstatera att valutaregleringen många gånger har hindrat företagslokaliseringar — både svenska i Norge och norska i Sverige — på grund av att man inte har kunnat få de tillstånd som man har behövt för att göra investeringar på det ställe där det ur företagsekonomisk synpunkt hade varit riktigt. Nu har det konstaterats att en sådan partiell förändring av valutaregleringen inte skulle vara möjlig. Därför anser centerpartiet att valutaregleringen i sin helhet bör avskaffas. Med detta yrkar jag bifall till de reservationer som jag inledningsvis nämnde och som centern har ställt sig bakom.